Fru talman! Svensk skogsindustri upplever f. n. en högkonjunktur som både till sin styrka och till sin karaktär kan förefalla överraskande. 1979 blev visserligen för den samlade svenska skogsindustrin ett år av återhämtning. men inte minst internationellt var osäkerheten beträffande konjunkturutvecklingen påtaglig, och utvecklingen hittills under innevarande år har alltså överraskat med sin positiva inriktning. Orderingången till sågverken har under innevarande år fortsatt att stiga på såväl hemmamarknaden som exportmarknaderna. En väntad försvagning av trävarumarknaden har hittills uteblivit. Även massaindustrins försäljning har utvecklats bättre än väntat. Prisutvecklingen har också varit klart positivare än vad som kunde förutses. Färdigvarulagren som tidigare har minskat kraftigt beräknas under resten av detta år ytterligare minska. Även för pappersbruken har utvecklingen varit bättre än väntat. även om — inom den delen av branschen — bilden är mera splittrad. Sammanfattningsvis kan man allstå säga att skogsindustrin just nu upplever en högkonjunktur som äntligen kompenserar branschen för de svåra åren 1976, 1977 och 1978. Det finns dock anledning. inte minst i samband med den här debatten. att varna för förhastade slutsatser. Även om lagren nu är små är situationen internationellt sett labil och en omsvängning kan komma, också den tidigare än väntat. Produktionen vid en del av de svenska skogsföretagen begränsas nu närmast av råvarutillgången — det har påpekats av flera talare under den här debatten. Trots att produktionsenheter har lagts ned och avverkningarna befinner sig på nära nog normal nivå, finns regionalt en påtaglig råvarubrist. Den beror naturligtvis på att många skogsindustrier under de svåra åren har tärt på råvarulagren som denna vår alltså är exceptionellt låga. Samtidigt har produktionen ökat till följd av högkonjunkturen. och en del skogsindustrier har tack vare en hög likviditet kunnat gå ut och göra betydande rotpostköp. dvs. skaffa sig råvarulager som minskar den tillgängliga råvaruvolymen för den övriga skogsindustrin. Thage Peterson har talat en hel del om just råvaruförsörjningen. Jag tycker nog att han förenklar bilden. Den regionala virkesbrist som förekommer och som är knuten till vissa företag beror också i viss utsträckning på att vi har haft en växande nollzon. I en stor del av det norrländska inlandet kan sålunda virkesavverkningar inte förekomma helt enkelt därför att kostnadsnivån inte står i överensstämmelse med de gällande virkespriserna. Men jag vill också klart deklarera att i den mån det förekommer ett passivt skogsägande, dvs. när skogsägandet inte förknippas med ett långsiktigt utnyttjande av skogens avkastningsförmåga, så är det oacceptabelt ur samhällets synpunkt. Man måste vidta åtgärder från statens sida för att komma till rätta med detta. Jag är dock övertygad om att det är en marginell företeelse i denna situation. Jag skall senare återkomma till frågan om skogsindustrins virkesförsörjning i samband med ett svar på en interpellation av Rune Jonsson. Även om högkonjunkturen för skogsindustrin och problem med råvaruförsörjningen sätter sin prägel på den aktuella debatten är det självfallet så att det på lång sikt finns en rad strukturfrågor som måste bemästras. Från industridepartementets sida har på senare år bedrivits ett omfattande arbete för att genom redovisning av fakta, skilda förhandlingsinsatser och industripolitiska åtgärder underlätta den nödvändiga strukturförändringen av branschen. Utvecklingen inom skogsindustrin har analyserats i en särskild rapport som har remissbehandlats. Det arbetet bedrivs nu med sikte på en redovisning av slutsatserna i propositionsform. Parallellt därmed har överläggningar om strukturfrågor bedrivits med enskilda företag. I ett tidigt skede under skogsindustrins kris tillsattes en särskild förhandlingsgrupp för akuta problem inom skogsägarnas industriföretag. Detta ledde till att staten gick in som delägare i såväl Södra Skogsägarna som NCB med huvudsakligen två mål, som jag här vill erinra om. Det var dels målet att säkra en sund strukturutveckling i branschen, dels målet att behålla skogsindustriföretag på kooperativ ägarbas. Båda dessa mål. som närmare preciserats i statsmakternas avtal med såväl NCB som Södra Skogsägarna. har självfallet alltjämt oförminskad aktualitet. De hittills vidtagna strukturåtgärderna har väl fyllt kravet på att medverka tillen förbättrad struktur i branschen. Jag noterar också att näringsutskottet i sin bedömning av vad som skett inom skogsindustriföretagen inte haft några principiella invändningar att göra. Det andra målet för dessa speciella insatser, dvs. att säkra en skogsindustri på kooperativ ägarbas, gör det nödvändigt för staten att ta hänsyn till företagens speciella karaktär. I det fortsatta handlandet där det kan bli fråga om samverkan med andra skogsindustriföretag kring speciella utvecklingsprojekt mäste alltså lösningar eftersträvas som innebär att de kooperativa företagen behåller sin särart och integritet. Jag vill notera att Thage Peterson och jag är överens om nödvändigheten av att riksdagens insatser fullf Även om det blir fråga om betydande strukturinsatser mäste riksdagens även i detta avseende. principbeslut i frågan tolkas så att det inte heller i norr. där staten är majoritetsägare, kan bli fråga om en utskiftning av NCB:s tillgångar så att företaget mister sin identitet. Jag hoppas att jag härmed i tillfredsställande utsträckning har svarat på Thage Petersons fråga till mig. Under senare år har krav framförts på olika former av strukturplaner för skogsindustrin. Den frågan har också varit uppe till debatt här tidigare i dag. Enligt min uppfattning måste statsmakterna spela en aktiv roll i kogsindustrins långsiktiga utveckling och strukturomvandling. Det är därför vi under vintern och våren från industridepartementets sida har varit aktiva i våra fortlöpande överläggningar med skilda skogsindustriföretag och organisationer. Där har målet varit att staten skulle fungera som koordinator och inspiratör till nödvändiga strukturåtgärder. Jag har också noterat att tunga remissinstanser, t.ex. Kooperativa förbundet, i anslutning till industridepartementets promemoria om skogsindustrins nuläge och utvecklingsmöjligheter har noterat att det finns starka skäl mot att upprätta övergripande strukturplaner, som innebär att statsmakterna övertar företagens ansvar för t.ex. produktionsinriktning och marknadsbedömningar. KF. som har lång erfarenhet av skogsindustriell verksamhet, har för sin del gett sin anslutning till denna slutsats. Mot dessa uppfattningar står då den som framförts av de socialdemokratiska reservanterna i näringsutskottet. Beträffande frågan om ett handlingsprogram för skogsindustrin säger de socialdemokratiska reservanterna att ”inga ytterligare beslut om nedläggningar av enskilda anläggningar skall fattas innan en samlad strukturplan har lagts fram”. I fråga om utvecklingen av skivindustrin talar man om att regeringen för denna bransch bör ”snarast låta utarbeta förslag till planmässiga åtgärder”. och i fråga om ett strukturbolag för skogsindustrin säger man att ett sådant strukturbolag skulle kunna ”spela en viktig roll genom att kanalisera tillgängliga resurser till de delar av branschen som är framtidsinriktade och expansiva”. När det gäller skogsindustrins virkesförsörjning säger man att det behövs ”övergripande ekonomiska styrmedel” för att komma till rätta med virkesförsörjningen, och beträffande beredskapsåtgärder för att säkerställa virkesförsörjningen säger man att regeringen ”bör utarbeta förslag till beredskapslagstiftning om skyldighet för skogsägare att avverka”. Alla de krav som jag här har citerat är välbekanta inslag i senare års socialdemokratiska näringspolitik. Men man letar förgäves bakom de stereotypa kraven på planm ghet, övergripande planering, central styrning etc. efter konkreta förslag och efter redovisning av vad oppositionen egentligen är ute efter. Genomgående är att man vill låsa en befintlig struktur i avvaktan på dessa centralt utarbetade, övergripande planer. Jag undrar om de socialdemokratiska reservanterna egentligen tänkt igenom sina förslag eller i varje fall gjort en långsiktig bedömning av konsekvenserna. Här vill jag instämma med Johan Olsson när han karakteriserar förslagen som ett sätt att låsa hela utvecklingen. Kortsiktigt är naturligtvis reservationerna ett sätt för socialdemokraterna att skaffa sig ett alibi för att inför lokala opinioner framstå som motståndare till företagsnedläggelser. Men långsiktigt innebär de ju att man från det socialdemokratiska partiet motsätter sig den successiva anpassning av skogsindustrin till marknadsförutsättningarna som är en absolut förutsättning för bibehållen konkurrenskraft. lönebetalningsförmåga och överlevnadsmöjligheter. Om skogsindustrins framtida struktur skulle göras beroende av centralt utarbetade strukturplaner, skulle mycken värdefull tid gå förlorad i denna kontinuerliga anpassningsprocess. Dessutom kan detta med fog sägas stå i direkt strid med andan och meningen i medbestämmandelagen, enligt vilken företagen tillsammans med de anställ da i överläggningar skall lösa sådana problem. Vidare skulle företagens ansvar för utvecklingen urholkas på ett ödesdigert sätt. Jag tar mig friheten att notera att socialdemokratin här har hamnat i en återvändsgränd och i en kortsiktig och ofruktbar näringspolitik. Jag beklagar detta. för den nödvändiga dialogen om det framtida näringslivet får på det sättet en snedbelastning. Vad gäller nedläggningar inom skogsindustrin som har eller kommer att aktualiseras är det min principiella uppfattning att produktionsenheter som inte kan bedömas som långsiktigt livskraftiga måste tas ur drift. Företagens resurser måste i stället inriktas på enheter som är lönsamma och utveck lingsbara. Detta innebär oci att stor restriktivitet mäste iakttas från samhällets sida vad gäller direkta stödinsatser till sådana anläggningar. I samband med beslut om driftinskränkningar är det viktigt att betona det stora ansvar som åvilar företagen när det gäller att se till att nedskä ningar sker i socialt acceptabla former. Detta synsätt präglar f. ö. också utskottets betänkande. I den utsträckning som företagen inte fullt ut klarar detta föreligger ett samhällsansvar att ta med de instrument som skapats — regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska — för att söka lösa återstående problem. Även särskilda insatser därutöver kan vara befogade. t.ex. genom de regionala investmentbolag som nu prövas på vissa håll. Staten bör alltså, enligt min uppfattning. agera som koordinator i strukturfrågor. Jag har diskuterat formerna för denna statens roll med företrädare för skogsindustrin och de fackliga organisationerna. Staten har genom lagstiftning om utbyggnadsprövning, 136 a §. och bl.a. regionalpolitiska stöd instrument för en vi Det finns skäl som talar för denna successiva. reella samordning av skogsindustrins framtida expansion, främst dock naturligtvis på papperssidan: 1. Utbyggnaden måste ske i en sådan takt och omfattning att relationerna med gemensamma marknaden inte störs. 2. Utbyggnader av pappersproduktionen kräver normalt förändringar även på massasidan, vilket kan innebära att råvarubehovet ökar — en viss omfördelning alltså av utnyttjandet av de tillgängliga råvaruresurserna. 3. Regionalpolitiska hänsyn kan behöva tas i vissa fall. När det gäller Norrlands inland — där exporten av virke från inlandet till kusten har väckt oro betr ande de framtida utvecklingsmöjligheterna, sett från sysselsättningssynpunkt— kan jag nämna att förre landshövdingen Bengt Lyberg har fått i uppdrag att utreda utvecklingen i Västerbotten. Jag har för avsikt att nu vidga det uppdraget till att omfatta det sydligaste inlandslänet.

Jag har i de nyss nämnda överläggningarna fått synpunkter på tidigare framförda förslag om en särskild strukturdelegation för branschen. i likhet med vad som med betydande framgång har prövats inom specialstälssektorn. Flertalet bedömare förefaller att föredra en ordning där departementet mera direkt fullgör den koordinerande rollen. Det är viktigt — och det är det avgörande — att sådana former väljs att ansvaret för den grundläggande marknadsbedömningen och de strikt företagsekonomiska bedömningarna inte förs bort från företaget. I så fall skulle mycket av den vitalitet som är nödvändig för branschens utveckling gå förlorad. Över huvud taget kommer statens roll i industrins strukturomvandling att bli ett centralt debattämne även fortsättningsvis under 1980-talet. Ännu är inte de definitiva formerna funna. Detta beror till viss del på att vi ännu saknar, ifrån det samlade näringslivet. en genomarbetad syn på företaget som en integrerad del av samhället. vilket har att i sin dagliga verksamhet ständigt ta hänsyn till samhällsintressena. Jag menar för min del att företaget självfallet måste ha det företagsekonomiskt lönsamma som riktmärke. Det är företagets uppgift enligt den arbetsfördelning som måste råda i samhället. Emellertid. när företagets bedömningar och beslut utifrån den här utgångspunkten kommer att påverka det omgivande samhället, måste samhällshänsyn tas. och då mäste företaget på ett tidigt stadium ta kontakt med samhällets skilda institutioner. Det finns redan i dag ett sådant samspel, men det är inte på långt när tillräckligt utvecklat för att vara tillfredsställande. Det är ju påfallande att samhället i dag främst kontaktas av företag i kris eller med en vikande konjunktur, detta trots att de för samhället egentligen viktigaste besluten nu fattas i de mest expansiva och lönsamma företagen. Jag efterlyser således från hela fronten, inte bara den sviktande. en dialog med näringslivet om hur vi skall finna bättre och effektivare former för samverkan mellan företag, fackliga organisationer och samhälle. Förhoppningen är att vi vid de fortlöpande överläggningar som bedrivs mot bakgrund av strukturförändringarna i skogsindustrin skall kunna göra nyttiga erfarenheter, som kan bli av avgörande betydelse för den framtida näringspolitikens utveckling. Vid debatten här i dag har oc så domänverkets roll i svensk skogsnäring kommit att bli föremål för kommentarer. Jag vill i anslutning till vad Margaretha af Ugglas anförde här tidigare säga, att domänverkets markförvärv, som har varit av betydande omfattning under senare år, enligt min uppfattning är ett positivt inslag i skogsbrukets omarrondering, strävan mot bättre arrondering och en bättre arbetsfördelning mellan olika ägarkategorier. Domänverkets köp av bolagsskog har medgett komplettering av många enskilda fastigheter. Det är enligt min uppfattning en utveckling som bara har börjat, och dessa kompletteringar får ses som ett mycket positivt inslag också ur regionalpolitisk synpunkt, eftersom de förstärker enskilda lantbruksföretag i bygder där det ur sysselsättningssynpunkt är en strategisk uppgift att åstadkomma sådana förstärkningar. Om inte domänverket spelat denna aktiva roll under senare år hade den här processen inte varit möjlig att genomföra enligt min uppfattning. Och som jag nyss sade: det som hittills har skett är enligt min mening bara börja De fortlöpande markbyten och markförvärv som sker skall också innebära att ett stort antal enskilda lantbruksföretag på sikt kan få ett förstärkt försörjningsunderlag. Fru talman! Jag vill nu övergå till att svara på den interpellation som väckts av Rune Jonsson om åtgä der för att trygga tillgången på råvara till skogsindustrin. Rune Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få skogsägarna att avverka och därigenom trygga råvaran till fabriker inom skogsindustrin. s virkesförsörjningsläge är f. n. utomordentligt besvärligt. Avverkningarna är inte tillräckliga för att skogsindustrin skall kunna utnyttja det starka internationella marknadsläge som råder. Följden av detta har bl.a. blivit bortfall av exportinkomster och driftinskränkningar inom skogsindustrin. Skogsindustrins virkesförsörjning har diskuterats i kammaren vid flera tillfällen under senare tid. Jag har därvid redogjort för de åtgärder som redan har vidtagits för att virkesutbudet skall stimuleras. Jag vill påminna om att regeringen dessutom nyligen har förelagt riksdagen förslag om en tillfällig höjning av de belopp som får sättas in på skogskonto. Vidare har berörda organisationer inom det skogliga området lovat att öka informationen om innebörden av de nya reglerna för skogsb attning, vilka allmänt anses stimulera till ett ökat utbud av virke. Det är emellertid ännu för tidigt att uttala sig om effekterna av dessa åtgärder. Gemensamt för de åtgärder som hittills har vidtagits är att de syftar till att genom ekonomiska incitament uppmuntra till ökade avverkningar. Frågan om tänkbara åtgärder för att öka virkesutbudet inom ramen för vad som är förenligt med ett uthålligt skogsbruk utreds f. n. av virkesfö mittén. Kommittén kan väntas I rjningskomga fram förslag till åtgärder om ungefär ett år. Jag anser att vi nu bör avvakta kommitténs arbete. Regeringen följer under tiden noggrant utvecklingen på virkesmarknaden.

ndustriministern för svaret på den interpellation som jag lämnade redan den 11 april. Anledningen till att jag framställde denna interpellation var att 375 man vid NCB:s fabrik i Köpmanholmen på grund av virkesbrist hade varslats om permittering under en månad. Efter förhandlingar blev tiden något modifierad, och nu har på grund av arbetsmarknadskonflikten varslet dragits tillbaka för tillfället. Men kvar står att bristen på råvara gör att industrin i Köpmanholmen längre fram kan komma att få driftstopp om ingenting görs för att klara den akuta virkesbristen. Även andra NCB-fabriker har inskränkt sin produktion. Som jag påpekade i min interpellation. händer detta mitt under en högkonjunktur när NCB borde kunna konsolidera sin ekonomi. Oron är stor bland de anställda i Köpmanholmen och övriga som bor i området. Vad kommer att hända med industrin om virkesbristen åter blir akut? Nu är det inte bara NCB som drabbas av att inte tillräckligt med råvara kommer fram. Virkesbristen är ett stort bekymmer för hela den svenska skogsindustrin. Det finns fog för att påstå att det är en ödesfråga att råvaran kommer fram. När det gäller skogsägarnas NCB vill jag påminna om att bolaget för ungefär ett år sedan hotades av konkurs. Om en sådan kommit till stånd. hade skogsägarföreningarna drabbats mycket hårt ekonomiskt. I det läget ställde staten upp med 600 milj.kr. för att rädda företaget. Tidigare hade man fått 400 milj.kr. Man vågar nog påstå att statens uppgörelse med NCB var mycket generös gentemot skogsägarna och deras egna organisationer. Statens insats skedde mot den bakgrunden att staten och de anställda hade skäl att vänta sig att skogsägarna och deras organisationer skulle göra sitt yttersta för att leverera erforderlig råvara till industrierna och att de skulle infria vad som Nu blev det inte så. Virkeskvantiteterna från de privata skog rna har gått ned drastiskt. Flera skogsägare har ansvarsmedvetet och lojalt levererat. men alltför många har svikit. Resultatet har blivit den virkesbrist som vi har debatterat här i dag. Industriministern säger i svaret att virkesförsörjningsläget f. n. är utomordentligt besvärligt, och det kan man verkligen hålla med om. Vad som kommer att hända till hösten med virkesförsörjningen till NCB-industrierna. till Södra Skogsägarna och till andra skogsindustrier i vårt land som är beroende av de privata skogsägarna vet vi inte i dag, men man kan frukta det värsta. Det kan innebära att sysselsättningen äventyras för tusentals människor och för hela orter — orter som redan nu lider brist på arbetstillfällen. Jag kan som exempel ta Köpmanholmen. en ort som helt domineras av sulfatfabriken. Orten står och faller med fabriken. De åtgärder som regeringen har vidtagit och som industriministern hänvisar till i svaret. har varit och är fortfarande otillräckliga. Det duger därför inte att vänta ytterligare ett år på virkesföj nu. Kommittén måste få direktiv att påskynda sitt arbete och lägga fram örjningskommittén. Regeringen måste handla delförslag.

Fru talman! Industriministern och jag har vid många tidigare tillfällen här i riksdagen diskuterat råvarusituationen. Det tog lång tid innan herr Asling erkände att den över huvud taget var ett problem. När han äntligen gjorde det, Iövade han att vidta åtgärder. Men det blev i stort sett bara ett löfte. Utvecklingen har ju inte stannat under den tid industriministern suttit och jagningen har fortsatt. Nya beslut om nedläggning funderat på åtgärder. Uts ar har kommit, flera människot har blivit arbetslösa. Vilken oro har inte detta skapat i många svenska hem — allt medan herr Asling suttit i departementet och funderat på åtgärder. Regeringen måste lösa hela frågan om råvaruförsörjningen i ett sammanhang för att komma åt de skogsägare som inte avverkar. Då riktar vi oss kanske inte i första hand till de skogsägande bönderna utan till andra skogsägare, andra kategorier som inte tar sitt samhällsansvar. Här finns de som inte bor på skogsfastigheten, här har vi dödsbon och flera andra kategorier. Min fråga till industriministern är: Hur kommer industriministern åt dessa? Så till satsningarna i NCB och Södra Skogsägarna. Herr Åsling var mycket sparsam med att kommentera riksdagens beslut och våra överläggningar som ledde fram till de stora satsningarna. Jag kan på sätt och vis förstå det, därför att utvecklingen på något sätt har blivit farlig för förtroendet för kooperationen. Det beklagar jag. Det beklagar också det socialdemokratiska partiet. som i denna fråga gjorde ett viktigt principiellt ställningstagande när vi satsade på producentkooperationen inom skogsindustrin. Tycker industriministern att utvecklingen har blivit den som riksdagen hade anledning att garna och i NCB? Tycker verkligen industriministern att råvaran kommit fram till dessa två företags vänta s ig efter dessa stora satsningar i Södra Skoj anläggningar så som vi hade anledning att förvänta oss? Och tycker industriministern att företagen har hanterat strukturfrågorna så som vi hade anledning att vänta oss? Vårt ställningstagande innebar en samverkan mellan staten och kooperationen. Det var en planering i samverkan, men det var också ett ägande i samverkan. Däri låg också litet av Gunnar Hedlunds idé, när han byggde upp skogskooperationen, att föreningsmedlemmarna skulle ha en trygg avsättning för skogsråvaran och att de inte skulle vara utlämnade till de privata skogsbolagen på dessas villkor. Men resultaten har ju icke blivit sådana som det förutsattes när våra samtal fördes. Det skulle vara intressant om industriministern något ville utveckla vad dessa diskussioner ledde fram till och säga om han verkligen är nöjd med utvecklingen.

Fru talman! Nu säger industriminister Åsling att man har MBL förhandlingar vid de nedläggningshotade industrierna. Men det gör ju lika ont att bli överkörd oavsett om den som kör över en har tutat först eller inte. Sedan tycker herr Åsling att man måste ha en anpassning till marknadsförutsättningarna, och i det sammanhanget kommer han in på råvarusituationen och säger att det är troligt att man måste trappa ner verksamheten på industrisidan. Det finns vissa tecken som tyder på att man i dag inte har tillräcklig statistik att bestämt kunna ange hur stora våra skogstillgångar är. Det är mycket fö möjligt att industrisidan måste trappas ner. Det är också önskvärt att överföra råvara från ma aindustrin till sågverken — de flesta experter håller ju det för en bättre utveckling. Men det är egentligen inte detta som är den stora frågan i dag och som vi nu diskuterar. Den stora frågan gäller när, var och hur. Alltså: När skall industrin på den orten läggas ner? Var skall denna nedtrappning ske? Hur skall detta gö s? Det bör ju komma någon ersättningsindustri, osv. Det är också rimligt att detta sker under acceptabla former. Vad diskussionen handlar om i dag är att stoppa den nedläggning som företas helt planlöst. Allra helst bör man se problemet i ett nationellt sammanhang. Det måste vara en rimlig begäran att planen för skogsindustrin upprättas innan man börjar lägga ned verksamheten. Naturligtvis är det — det inser också jag — lättare att göra upp en plan sedan man redan i erforderlig omfattning har lagt ner stora delar av skogsindustrin, men så lätt tycker jag inte att en industriminister bör få komma undan.
Fru talman! Jag tycker det skulle vara värdefullt att få höra ett förtydligande från industriministern av vad han egentligen anser vara positivt. Är det att domänverket köper mark eller är det det faktum att domänverket enligt statsmakternas instruktioner säljer den marken vidare till enskilda brukare? Det är ju den senare processen som vi vill skynda på. Jag noterar också att centern i våras hade en reservation gemensamt med oss om att de då föreslagna 500 miljonerna inte skulle gå till domänverket utan till jordfonden.

Fru talman! Rune Jonsson säger att statens uppgörelse beträffande NCB och Södra Skogsägarna var generös mot skogsägarna. Är det en korrekt beskrivning? kan man fråga sig. Vem var den generös mot?

Det var alltsa ett samhällsintresse. Man kan kanske säga att statens generositet var störst mot de bygder och de kommuner där industrierna var belägna. Skogsägarna fick ikläda sig ganska långtgående förpliktelser, bl.a. genom sina virkesavtal. Det är här angeläget att en gång för alla slå fast att den mytbildning som utvecklats i sammanhanget just är en mytbildning. När det gäller föreningarna i norr, som nu står i fokus för intresset, har samtliga skogsägarföreningar med undantag för den i Örnsköldsvik uppfyllt virkesförsörjningsavtalets krav. Örnsköldsviksföreningen har enligt uppgifter från NCB ej uppfyllt avtalet, eftersom man tecknat nya leveransavtal med Mo och Domsjö AB. trots att föreningen ej levererat 7096 av sin virkesfängst till NCB. vilket är det föreskrivna åtagandet. Alla andra föreningar har gjort det. medan Ornsköldsviksföreningen, vilket jag naturligtvis beklagar utifrån mitt ansvar för statens engagemang i NCB har funnit det med sina intressen förenligt att leverera till det andra stora skogsindustriföretaget i Örnsköldsviksområdet. När det gäller möjligheterna att öka virkesleveranserna tillät jag mig i mitt anförande förklara att problemet inte är så enkelt. Det finns naturligtvis ett antal passiva skogsägare. Det är alldeles uppenbart att samhället inte stillatigande kan åse att man inte utnyttjar den produktionsförmåga som skogen har. Men frågan är om man, när man vidtar administrativa agärder. kan trygga den rättssäkerhet som måste omfatta alla medborgare i det här samhället: även utboar och passiva skogsägare mäste innefattas i den rättssäkerhet som vi inte får prisge. När man närmare studerar möjligheterna att genom administrativa åtgärder, dvs. tvångsåtgärder. få dessa skogsägare att avverka, märker man att dessa möjligheter är mycket begränsade om man tar hänsyn till vad rättssäkerheten kräver. Men detta är alltså frågor som utredningen om virkesförsörjningen grubblar på. Innan den har synat dessa frågor finns det enligt min uppfattning inga möjligheter att föreslå några åtgärder. Den enda parallell vi har i det här sammanhanget är vad som skedde under andra världskriget när man föreskrev skogsägare en viss leveransskyldighet. Det var någonting som i normalläget måste anses strida mot vår uppfattning om rättssäkerheten. Men vi befann oss då i en akut krissituation till följd av världskriget — därav de drastiska åtgärderna. Jag tror inte att Thage Peterson. och inte heller Rune Jonsson, vid närmare eftertanke vill föreskriva att man skall gå den vägen. Man får alltså genom upplysning och positiva samhällsatgärder skapa de incitament som behövs för avverkningsarbetet. Men en väsentlig del av den akuta råvarubristen är hänförlig till att. som jag sade, nollzonen på grund av den kostnadsutveckling som förekommit har inkluderat en växande del av det norrländska inlandet. Där kan man då inte avverka med täckning för kostnaderna. Det vore angeläget om Thage Peterson här kunde klara ut begreppen en aning. Det förekommer nämligen missförstånd. förmodar jag. beträffande socialdemokratins inställning i dessa frågor. Menar Thage Peterson att en skogsägare skall avverka även om han inte får avkastning på skogskapitalet — eller, för att använda ett mera vardagsnära språk, om han inte får ett rotnetto, dvs. ersättning för råvaran. Skall ändå skogsägaren avverka? Det är en fråga som kan besvaras med ja eller nej, och jag tror att det är angeläget att vi här får ett entydigt svar. Skall man ålägga skogsägarna att avverka utan avkastning på skogskapitalet, så innebär det med andra ord att man föreskriver att en viss grupp av människor med avstående från andra inkomster — alltså med sänkt inkomst — skall tillgodose vad man bedömer vara ett angeläget samhällsintresse. När det gäller utvecklingen av de skogsägarägda företagen säger Thage Peterson att denna utveckling är farlig för kooperationen. Jag kan hålla med honom om att detta är en kris för kooperationen som företagsform. Men det har ju också föranlett ett principiellt ställningstagande från riksdagen. Man har sagt att den här företagsformen är så värdefull i sve skt näringsliv att det är motiverat att gå in och stödja den i en besvärlig situation. Jag tycker, uppriktigt sagt, att strukturfrågorna har hanterats av företagsledningarna på ett sätt som man har anledning att begära utifrån de beslut som riksdagen har fattat. Därvidlag finns det alltså, som jag ser det, ingen anledning att rikta någon anmärkning mot skogsföretagens ledningar. ssutom måste man självfallet — det vill jag säga till John Andersson — förhandla med de anställda för att finna lösningar som så långt möjligt kan accepteras av alla inblandade parter. MBL-förhandlingarna är alltså en realitet som inte kan nonchaleras när det gäller ett företags strukturanpassning. I fråga om NCB vill jag också säga att det är väl tidigt att begära, som Thage Peterson gör, ett omdöme om huruvida företagen har uppfyllt de krav i strukturhänseende som man har rätt att ställa. NCB har ju ännu inte gett offentlighet åt den strukturplan som man arbetar med. Detta får alltså bli en framtida uppgift — att värdera huruvida målsättningen med statens engagemang i de här företagen har uppfyllts.
Fru talman! Industriministern säger att jag påstod att man varit generös mot skogsägarna — och det vidhåller jag. De som skulle ha drabbats mest om det blivit konkurs hade naturligtvis varit de skogsägare som ägde NCB. Industriministern säger också att man var rädd för att få en industristruktur som inte var lämplig. Men får vi inte fram råvaran, så innebär ju det att vi kommer att få en icke önskvärd struktur. Råvaran kommer alltså att vara avgörande för vilka fabriker som blir kvar. Vidare säger industriministern att skogsägarna uppfyllt kravet i virkesavtalet. Örnsköldsviks skogsägareförening skulle vara den som skött sig sämst. Nu kan jag inom parantes tillägga att Örnsköldsviks skogsägare har en liten andel i virkesavtalet. Men virkesavtalet är konstruerat så att viss procent av de kvantiteter som kommer fram skall levereras. När den här överenskommelsen träffades hade man nog tänkt att det skulle ske på ett annat sätt eftersom kvantiteten minskat så katastrofalt. Det går med andra ord inte att köra fabrikerna på procentbasis utan man måste ha skogsråvara. De två skogsägarföreningarna inom Köpmanholmens område har haft de lägsta virkesleveranserna på 20 år. Leveranserna har gått ner med en tredjedel. Detta har också blivit ett problem även för föreningarna. Man har klarat sysselsättningen tack vare ökad avverkning på NCB:s skogar och genom att avverkningsuppdragen har varit oförändrade. Men bland de självverksamma skogsägarna har sysselsättningsnivån gätt ner. och det är ett mycket stort problem. Därför måste kraftfulla tag till för att klara upp situationen.
Fru talman! Vi betraktar skogen som en nationell resurs, en tillgång för vårt samlade folkhushåll. Då kommer min fråga till industriministern: Skall . att hela orter vi verkligen acceptera att tusentals människor blir arbetslö slås ut till följd av att inte tillräcklig mängd råvara kommer fram, trots att den finns i vår skog? Skall de som kan avverka lönsamt tillåtas avstå från att göra det även om det betyder utslagning och arbetslöshet? Dessa frågor till Nils Åsling är lika berättigade som den fråga han ställer till oss om hur vi skall lösa problemet med lagen om rättssäkerhet. Vi har inte agt att vi vill ha ett system med avverkningstväng som inte skulle någon gång klara rättssäkerhetsfrågorna. En sådan ordning måste vi väl ända kunna arbeta fram. Industriministern tog god tid på sig i sitt första inlägg när det gällde att uttrycka oro för den socialdemokratiska näringspolitiken. Han gör ofta det i sina näringspolitiska tal numera. Jag vill återigen säga till industriministern att han kan vara lugn — vi utformar en politik vi tror på och som vi ser behövs. Jag tycker att industriministern i stället borde oroa sig över att problemen och svårigheterna inte angrips i det svenska näringslivet i dag. därför att regeringen förhåller sig passiv. I stället för att bekämpa arbetslöshet och utslagning bekämpar industriministern de socialdemokratiska förslagen. Och i stället för att satsa på skogsindustrins och övrig industris framtidsfrågor genomför man i dag en medveten nedrustning av den statliga industripolitiken. Jag vill säga, fru talman. att den statliga industripolitiken i dag innehåller mer och mer av konservativa och liberala dogmer. De tar mer och mer överhand i regeringens industripolitiska tänkande. Industriministern verkar fly från de stora och svåra problemen. Jag är besviken över att hans tal idag om skogsindustrin innehöll så litet om industrins framtidsfrågor som det kom att göra. Genom regeringens passivitet har stora problem skapats i många industribranscher. Det gäller den bransch vi diskuterar i dag. skogsindustrin, men det gäller också flera andra industribranscher. Jag skulle kunna fortsätta med en lång uppräkning. I ett läge där vi skulle behöva en offensiv industripolitik för att bygga en bättre framtid för människorna i värt irder utan i stället land hävdar regeringen att man inte skall vidta några åtg överlåta åt de privata företagen att styra och ställa ensamma. Det vill inte socialdemokratin vara med om.
Fru talman! Industriministern litar till MBL-förhandlingar. Jag tycker att all erfarenhet visar att man åtminstone från arbetarnas sida inte har mycket att vänta sig den vägen. Så över till råvarusituationen. I mitt första anförande hade jag en fundering om tillämpningen av skogsvårdslagen och pekade på att det i 7 § skogsvårdslagen står föreskrivet att överårigt skogsbeständ skall slutavverkas och ny skog anläggas. Jag ställde frågan om det i vissa fall kunde vara möjligt att vidta åtgärder mot dem som försummar att ersätta gammal skog med plantering av ny. Samtidigt pekade jag på att det. om man skulle införa en ny lagstiftning, fanns klar risk för konflikt med 12 § skogsvärdslagen, där det står att man inte får avverka skog förrän skogsbeständet nått ett visst stadium. Det är alltså först när tillväxten blivit liten som det är fritt fram att avverka. Men vi borde väl kunna undersöka vad som kan åstadkommas med en strängare lagstiftning. För min del tror jag att man för att lösa de här problemen måste införa obligatoriska skogsbruksplaner. Därigenom skulle man också få det underlag som är nödvändigt för införandet av en hårdare lagstiftning. Man kan ju inte bara gå ut med en generell åtgärd av innebörden: Nu måste ni avverka mer, ni måste öka avverkningen med 10 miljoner skogskubikmeter osv. Man måste ha ett underlag som garanterar en långsiktig försörjning med skogsråvara.

Fru talman! Rune Jonsson vidhåller att uppgörelserna beträffande NCB och Södra Skogsägarna var generösa mot skogsägarna. Ja, liksom i fallet Uddeholm och i fråga om några andra industripolitiska insatser under de svarta åren 1976 och 1977 vågar jag ha den uppfattningen att statens insatser varit motiverade. De var framför allt motiverade och därmed också generösa sedda från de bygders synpunkt som hade industrier som råkat i nöd, som råkat ut för den förödande kris som då präglade en hel del av svensk industri. Om man närmare skulle analysera de här frågorna tror jag att man skulle finna att det hade fått förödande konsekvenser, om man den gången hade släppt taget och inte ingripit från samhällets sida. Om vi nu skall ödsla mer tid på detta om skogsägarföreningarnas leveransåtaganden är det att notera att det inte fanns någon annan rimlig väg att teckna avtal än att föreskriva att skogsägarföreningarna skulle leverera en viss andel av virkesfångsten, eftersom den både före och efter det här avtalet fluktuerat rätt starkt från ett år till ett annat beroende på den allmänna utvecklingen. Det fanns alltså inga möjligheter att teckna avtal annat än beträffande en viss andel av virkesfångsten. Jag får det intrycket att Rune Jonsson har viss förståelse för att Örnsköldsviks skogsägareförening inte har fyllt avtalen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte har gjort det. och jag vet inte vad det kan bero på. Det har uppenbart försvårat situationen beträffande Köpmanholmen. Till Thage Peterson vill jag säga att jag självfallet inte accepterar att människor blir arbetslösa till följd av att den råvarureserv som finns inte utnyttjas. Det är orimligt att inte utnyttja skogens tillväxt — det har jag sagt tidigare. Vi är överens om att fördöma ett passivt skogsägande. Men Thage Peterson slår omedelbart till reträtt, när jag vill diskutera innehållet i en tvångslagstiftning. Han säger att rättssäkerheten inte får ifrågasättas. Jag ber att få tacka Thage Peterson för det erkännandet. Därmed är det väl också alldeles klart att det socialdemokratiska kravet i det här avseendet är byggt på lösan sand. Man måste alltså låta dem som ser över frågan granska denna ur olika synpunkter och verkligen få bli färdiga med sin utredning. så att vi inte får en lagstiftning som strider mot grundläggande krav på rättssäkerhet. Jag har inte på något sätt sett det som min uppgift att bekämpa de socialdemokratiska förslagen. Tvärtom har jag med iver letat efter konkreta förslag och alternativ, och jag ser mitt huvudanförande här i dag närmast som ett uttryck för en besvikelse över att snart fyra år i oppositionsställning ändå har gett socialdemokratin så litet när det gäller att mobilisera en alternativ näringspolitik. På rad efter rad i reservationerna talas det om behovet av övergripande planering, samordnade insatser etc. Men om man försöker att utröna vad socialdemokraterna egentligen är ute efter får man inget svar. Jag uttrycker här en gammal väns besvikelse över att socialdemokratin så dåligt har kunnat utnyttja sin tid i oppositionsställning. Lycka till i fortsättningen! Den svenska industripolitiken har inte alls kommit in i någon fas av nedrustning — tvärtom, den är aktiv och verkligen mitt inne i ett betydelsefullt skede. Jag har ägnat en ganska stor del av mitt huvudanförande åt att gå igenom de erfarenheter vi har av våra fortlöpande överläggningar med skogsindustrins företrädare, facket och andra intressenter, som syftar till att successivt främja en positiv strukturutveckling inom skogsindustrin. Jag har alltså all anledning att hänvisa till det arbete som här bedrivs och som syftar till att visa på utvecklingsmöjligheter för framtiden. Jag tycker att Thage Peterson borde göra en mer detaljerad analys av vad som f. n. sker inom skogsindustrin. Kanske skulle vi därefter kunna klara ut en del av missförstånden. Margaretha af Ugglas frågade vad jag menade med mitt inlägg — om det var domänverkets markköp eller domänverkets markförsäljningar som var positiva. Vad jag ville peka på var det förhållandet, att i ett skede där svensk skogsindustri befunnit sig i en kris och inte kunnat överleva utan att försälja en stor del av sina skogsinnehav har domänverket gjort en värdefull insats genom att uppträda som köpare för att stödja industrin. Samtidigt har domänverket medverkat i den fortgående arronderingen inom svensk skogsnäring genom att också över hela landet överlåta lämpliga skogsskiften till enskilda lantbruksföretag. Hela processen är ett viktigt inslag i strävandena att förbättra situationen för skogsbruket och för glesbygden. Självfallet — och det var också andan och meningen i mitt anförande — skall domänverket fortsättningsvis medverka till att förstärka enskilda lantbruksföretag med ytterligare skogsmark. Jag finner det anmärkningsvärt att John Andersson med sin bakgrund i realiteten tar avstånd från andan och meningen i MBL-avtalet. Det är ju trots allt så, att MBL-processen i svenskt arbetsliv har till uppgift att säkra de anställdas medverkan inte bara i förändringar av företagens dagliga verksamhet utan oi i företagens mera långsiktiga arbete. MBL förhandlingarna och den beslutsprocess som dessa ger upphov till är självfallet ett mycket väsentligt inslag i industrins fortgående strukturanpass ning. I stället för att ta avstånd från MBL-lagstiftningen borde man försöka förbättra denna, avbyråkratisera processen och göra den till ett positivt inslag i svenskt näringsliv.

Fru talman! Mycket av det som jag tänkte ta upp har redan sagts i debatten, och jag skall därför göra en mycket kort sammanfattning av de frågor jag har velat beröra. Först går jag då in på virkesförsörjningsfrågan. som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 47. För att få fram skogsråvara har socialdemokraterna tidigare krävt övergripande ekonomiska styrmedel och långsiktiga virkesavtal. Beskattningens utformning och möjligheten att använda skogsvårdsavgifter som styrmedel för skogspolitiken anser vi också bör prövas. Vi menar att det åligger regeringen att fortlöpande övervaka utvecklingen på råvarumarknaden. Vi upprepar nu dessa krav i en reservation. Vi föreslår dessutom att det uppdras åt utredningen om industrins virkesförsörjning att med förtur utarbeta förslag för att klara den akuta råvarusituationen. I anledning av bl.a. den svåra situationen för NCB och Södra Skogsägarna föreslår vi på nytt en beredskapslagstiftning. Detta förslag följer ett yttrande från socialdemokraterna i jordbruksutskottet; industriministern tog upp det här i sitt sista inlägg där han frågade hur det skall gå till. Vi har utförligt redovisat hur den här beredskapslagstiftningen skall fungera. Den skall ge regeringen möjlighet att ingripa mot de försumliga skogsägare som har avverkningsmogen skog men inte avverkar den. Lagen skall naturligtvis inte riktas mot de många skogsägare som tar sitt ansvar för virkesförsörjningen och avverkar i rimlig omfattning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 6 vid näringsutskottets betänkande nr 47. Vi behandlar också näringsutskottets betänkande nr 46, som berör domänverkets verksamhet. Till detta betänkande är fogade två reservationer från socialdemokraterna i utskottet. Vi reservanter menar, att det måste vara bra för domänverket och dess anställda att man har möjlighet att bredda sin verksamhet och inte vara så beroende av en enda verksamhetsgren — skogsbruket. Det ger trygghet för de anställda. Minskningen av antalet anställda genom rationaliseringar i skogsbruket har till viss del kunnat kompenseras med nyanställningar i andra verksamheter. Ur regionalpolitisk synpunkt har det också varit värdefullt att domänverket har den här möjligheten. Den andra punkt där vi socialdemokrater har en annan uppfattning än majoriteten är målsättningen för domänverkets markförvärv. Vi anser att domänverket ur rationella synpunkter och för att kunna klara arronderingsfrågorna måste ha möjligheter till markförvärv. Det blir ju då också fråga om försäljningar och byten. Ur trygghetssynpunkt för de anställda måste det finnas möjligheter till större köp. Jag tänker då på vad som hände i fjol vår, när riksdagen på förslag av folkpartiregeringen gav domänverket ett förlagslån på 500 milj.kr. för att det skulle kunna förvärva vissa bolagsskogar. Att folkpartiets representanter i utskottet nu ändrat sin uppfattning sedan i fjol vill jag djupt beklaga. Vem skulle ha kunnat garantera sysselsättning åt de skogsarbetare som var anställda i de bolag som ville sälja skogsmark, om inte domänverket varit köpare? ”Av utskottets tillstyrkan till regeringens förslag om ökade resurser för skogsförvärv till domänverket framgår att utskottet tar avstånd från förslaget i motionen 1978/79:2617 att riksdagen skall slå fast som en princip att domänverkets markförvärv inte får leda till en nettoökning av statens markinnehav. Även bortsett från de aktuella förhållandena finner utskottet det uteslutet att riksdagen på detta sätt skulle begränsa möjligheterna till en rationell fördelning av landets skogstillgångar.” Bakom den skrivningen stod, som jag nämnde, folkpartisterna i utskottet. och den blev också riksdagens. Johan Olsson sade att domänverket har ökat sitt markinnehav på de små markägarnas bekostnad. Det är ju inte riktigt sant. Domänverket har ökat sitt markinnehav under 1970-talet med 0.7 26. men det har skett på grund av bolagsköp. De privata har fortfarande ca 50 96 av arealen. Det är viktigt att känna till detta. Domänverkets roll som en trygg leverantör av råvara kan inte nog understrykas. Vi behöver en jämn ström av råvara till våra industrier — detta har vi ju diskuterat flera gånger. Som jag sagt tidigare har problem uppstått, eftersom vissa enskilda skogsägare inte avverkar sin skog. Detta är väl också skälet till att domänverket tvingats överavverka för att industrin skall få fram sin råvara. Inte minst för sågverken i Norrlands inland är det mycket viktigt att domänverket får behålla sina skogsmarker och att man också får tillskott av mark när det är möjligt. Vi anser inte att det nu finns skäl att ändra på riktlinjerna för domänverkets målsättningar. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till de två reservationerna vid näringsutskottets betänkande 46. Till sist vill jag ta upp vad industriministern sade i sitt senaste inlägg, där han antydde att jag hade vissa känningar när det gällde Örnsköldsviks skogsägareförening. Jag tycker att det var ett litet fult pahopp. Sanningen är ju den att det är en liten andel som Örnsköldsviks skogsägareförening har i virkesavtalet så det påverkar inte det hela så mycket. Men jag håller med industriministern om att de virkesavtal som upprättats skall hallas. Industriministern har själv varit med om att utforma dem. De har gjorts upp på ett sådant sätt att det är en viss procent av det man avverkar som skall ga till NCB. Men kvantiteten är ju avgörande. Och jag upprepar än en gång: Det går inte att köra industrierna på procent.
Fru talman! Får jag klara upp ett missförstånd. Jag har inte på något sätt velat gör gällande att Rune Jonsson är part i målet. Jag bara noterade att det inledningsvis ganska starka fördömandet av att skogsägarföreningarna inte hade uppfyllt sina förpliktelser enligt avtalet förbyttes i en något mera förstående attityd. när jag kunde redogöra för att det är bara Örnsköldsviks skogsägareförening som inte uppfyllt de gjorda åtagandena. Jag finner det kanske litet anmärkningsvärt med tanke på att det går ut över möjligheterna till en fortsatt drift vid Köpmanholmen. enligt mitt sätt att bedöma. Sedan vill jag säga — för att det också skall stå fullt klart att jag för min del inte medverkat vid utformningen av virkesavtalen — att det är så att hela den uppgörelse som reglerar NCB:s och Södra Skogsägarnas mellanhavanden med staten tillkom under min företrädares tid.

Fru talman! Debatten hittills i dag har ju tydligt och klart visat att skogen och skogshanteringen är en utomordentligt viktig näring. Och låt mig säga att alltsedan flera av våra traditionellt tunga exportinriktade sektorer av näringslivet, exempelvis malmoch stålexporten. minskat i betydelse. så kvarstår alltjämt skogsindustrin som en av våra mest betydelsefulla näringsgrenar. Således svarar det totala svenska exportvärdet från massaoch pappersindustrin för ca 15 96 av vår totala export. Härtill kommer värdet från de sågade trävarorna, som är mycket betydande. Importen av halvfabrikat och råvaror är begränsad, varför exporten i hög grad är en nettoexport. Inriktningen på export gör såväl massaoch pappersindustrin som sågverksindustrin konjunkturkänsliga. Variationerna i produktionsvolym och lönsamhet mellan högoch lågkonjunkturlägen är betydande. Exportinriktningen medför också att branschen är starkt beroende av de handelspolitiska förhållandena och av läget på valutaområdet. Helhetsbilden för den svenska ekonomin betecknas inför 1980 av flertalet bedömare som försämrad i jämförelse med 1979. Härtill kommer osäkerheten om effekterna av det avtal som nyss har slutits på arbetsmarknaden. Oron för en under andra halvåret väntad konjunkturnedgång har ej heller kunnat stillas av några stabiliseringstecken den senaste tiden. Sett på kort sikt ty emellertid industrins orderoch produktionsläge ännu inte ha undergått någon mera markant förändring. Den svenska skogsindustrins kvantitativa efterfrågeläge för de närmaste månaderna får alltjämt betecknas som tillfredsställande. Detta, fru talman, är i korthet en beskrivning av läget just nu. För vissa företag. exempelvis Södra Skogsägarna, får man emellertid hälla i minnet att företaget inte gått in i nuvarande läge särskilt väl rustat — man skulle kunna säga snarare tvärtom. Koncernen befinner sig under rekonstruktion efter den svåra situation som var för handen vid 1979 års ingång. Vi får också hålla i minnet de riksdagens åtgärder som vi i denna kammare fattade beslut om förra våren och som resulterade i att staten förvärvade 40 96 av aktierna i bolaget och som också innebar att ett särskilt avtal mellan staten, bolaget och skogsägarna slöts. I detta avtal mellan Södra Skogsägarna ekonomisk förening och staten, som konfirmerades av riksdagen. framhålles särskilt — och det vill jag noga påpeka — att företaget skall drivas efter företagsekonomiska principer. Anledningen till samhällets insats var således inte att konservera Södras industriella struktur och inte heller att fördröja företagets rekonstruktion — tvärtom! Företagsledningen ålades att återigen — och skyndsamt — sätta koncernen på bättre ekonomisk grund. Och det är det man nu håller på att planera för. Mot denna bakgrund tycker jag att den socialdemokratiska reservationen nr I minst sagt är märklig. Genom de åtgärder som där föreslås kommer ju den nödvändiga rekonstruktionen av Södra Skogsägarna att fördröjas ytterligare en tid. Det kan handla om både ett och två år. Detta i sin tur betyder att Södra Skogsägarna skulle tvingas att avveckla enheter under den väntade lågkonjunkturen 1981. som jag tidigare omnämnde. Risken är då. såvitt jag kan förstå, uppenbar att än fler enheter måste bort då företagets ekonomiska ställning försämras ytterligare genom att de nu tyvärr nödvändiga rationaliseringarna av verksamheten inte kommer till stånd. Med en sådan politik kan man äventyra sysselsättningen inom än fler företag inom Södra Skogsägarna. Fru talman! Naturligtvis måste särskild vikt läggas vid bedömningar av vilka negativa konsekvenser som uppkommer för hela koncernen och därmed för sysselsättningen i hela regionen inom vilken denna har sin verksamhet, om nu pågående strukturomvandling inte genomförs konsekvent och skyndsamt. Syftet med omstruktureringen är att på sikt säkerställa driften och utvecklingen av de företagsenheter som bedömts som livskraftiga. Det har flera talare i dag från denna talarstol kunnat konstatera. och det tror jag är riktigt. Stora krav kommer givetvis att ställas på att berörda myndigheter aktivt verkar för att få till stånd sådan företagsetablering som ger nya sysselsättningstillfällen. Detta är mycket viktigt. Här vilar ett stort ansvar på såväl företaget som samhället. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för utbildning och arbetsförmedling bör effektivt utnyttjas. Om man skall tala om något positivt i sammanhanget är det att nedläggningen av dessa företag trots allt sker i områden som inte är allra hårdast drabbade av sysselsättningsproblem — med ett undantag. nämligen Fridafors. där det föreligger stora problem. På många håll inom ifragavarande regioner söker företag arbetskraft. Det borde med andra ord inte vara omöjligt att locka nya industrier till de nedläggningsdrabbade orterna. Södra Skogsägarnas svårigheter har tidigare redovisats vid riksdagens behandling av frågan om statligt delägarskap och finansiell rekonstruktion av koncernen våren 1979. Härefter har det inträffat betydande positiva förändringar av bl.a. avsättningsmöjligheterna för massa. papper och sågade trävaror. Situationen är således inte alltigenom mörk och dyster. Utnyttjas emellertid inte nu rådande konjunkturläge till en rekonstruktion är risken påtaglig att koncernens framtid ätts på spel. När det gäller frågan om den svaga råvarutill förbättrats under senare tid, vill jag understryka seln. som dock har ljande. Under förutsättning av att företagets beslut om genomförande av strukturförändringar kan ske på sådant sätt att skogsägarna. som innehar ägarmajoriteten i bolaget — staten har ju 40 26 av aktierna — får en god framtidstro beträffande bolagets positiva utveckling bör det ocksa ligga i derasintress att göra ytterligare ansträngningar att medverka till erforderlig tillförsel av råvara. Reservationerna 2 och 4 innebär att man vill flytta fram positionerna för en planekonomi. Reservanterna gör ett försök att släta över sina socialistiska planekonomiska syften genom att säga att det för all del inte är fråga om någon detaljplanering för de enskilda företagen. Vi avvisar dessa tankegångar. Inte någonstans har det vi sat sig att staten bättre än företagen har kunnat bedöma utvecklingen. Jag skall gärna medge att vissa företag inte alltid lyckas speciellt väl. men på det stora hela taget är svensk industri långt framme i sina framtidsbedömningar. Att som reservanterna föreslår överlåta den övergripande planeringen åt stat och myndigheter vore minst sagt allvarligt. Den tröghet och beslutsvånda som då skulle råda skulle enligt vår uppfattning skada hela samhället. Det vore att fjärrblockera hela utvecklingen inom skogsindustrin. Detta illustreras på ett utmärkt sätt i förslaget om inrättandet av ett strukturbolag. Först vill socialdemokraterna avvakta eventuella nedläggningar inom skogsnäringen. Detta kostar stora pengar. Men därtill vill man genom ett strukturbolag kanalisera tillgängliga resurser till de delar av branschen som är framtidsinriktade och expansiva. Det är svårt att första logiken i detta. I reservation 5 sägs problemens lösning vara övergripande ekonomiska styrmedel och skogsvårdsavgifter. Industriministern har nyss ingående kommenterat detta. Lika litet som vi tror på planekonomi i företagen. lika litet tror vi på planekonomi i skogsbruket. Grunden för all skogsskötsel måste vara en skogspolitik utformad så att ett uthålligt skogsbruk skall kunna bedrivas och att det för skogsägaren finns ett lönsamhetskriterium. Jag vill hänvisa till att regeringen har tillsatt en utredning om industrins ravaruförsörjning. I reservation nr 6 föreslås en beredskapslagstiftning. Jag vill hänvisa till jordbruksutskottets in ällning i denna fråga och därutöver tillägga att skyldighet för skogsägare att avverka. utöver vad som kan åläggas honom inom ramen för skogsvårdslagen. i praktiken innebär att vissa skogsägare. som är självverksamma. tvingas avverka till priser som f. n. räder, oavsett dessa priser är höga eller låga. Jag tycker att förslaget om beredskapslagstiftning har mycket litet att göra med vad vi sysslar med i ett demokratiskt samhälle. speciellt som lagstiftningen är tänkt att användas inte i krig eller krigsfara utan i vardagen. Vad som behövs är naturligtvis att alla som arbetar inom hanteringen. inte minst skogsägarna, får en tro på framtiden. Det behövs bättre virkespriser och en bättre lönsamhet i skogsbruket. Då får vi en ännu effektivare skogsskötsel och ännu bättre tillväxt. Det socialdemokratiska förslaget skulle innebära att skogsnäringen som helhet måhända sågar av den gren den sitter på, och det vill vi inte vara med om. Fru talman! Med det sagda yrkar jag avslag på reservationerna 1. 2.3.4.5 och 6 och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Ett av de bruk som Södra Skogsägarna beslutat lägga ned är Emsfors bruk i Kalmar län. Nedläggningsbeslutet är inte betingat av råvarubrist. Beslutet är inte betingat av en omodern anläggning. Det är inte betingat av brist på arbetskraft. Det är inte betingat av produktion av icke efterfrågade produkter. Nedläggningen är icke betingad av en föråldrad. omodern produkt. Men nedläggningen beror på kostnader för utveckling av nya produkter. en kanske inte fullgod marknadsföring och därigenom förstärkta ekono miska problem samt som en extra och slutlig anledning: nuvarande ägare. Södra Skogsägarna, ämnar inte längre syssla med vidareutveckling och förädling. Finpappersbruken skall få stryka på foten för stora och tyngre enheter. Det är beklagligt. Det är sorgligt om så får ske, och det är det av flera skäl. Ansvarskännande och skicklig personal blir utan jobb. Samhällen mister sin livskraft. Flyttlassen får rulla. Samhälleliga och sociala icke önskvärda konsekvenser uppstår. Då frågar man sig: Vad beror allt detta på? Är det planer som slagit fel? Är utvecklingen förutbestämd och omöjlig att ändra på? Ja. finns det ingen långsiktig planering kan det gå på detta sätt. Och det finns ingen långsiktig planering, trots alla fina ord. löften och målsättningar. Jag har redan nämnt att Emsfors bruk är ett pappersbruk som sysslat med vidareutveckling och experiment för att ta fram nya produkter. Sådant kostar naturligtvis pengar. I Emsfors har bl.a. installerats ny utrustning med mångsidighet och flexibilitet. Man har tagit fram nya olika papperssorter som kan användas i ett brett sortiment av behov. Och det är sådant som det annars sägs är svensk industris framtid. I bilaga 17. som gäller industridepartementet. till arets budgetproposition sägs det om industriutvecklingen bl.a. att det krävs utveckling och industriell förnyelse för att vidmakthålla och öka svensk industris internationella konkurrenskraft. Det sägs att det krävs lansering av nya produkter för svenskt näringslivs framtida utveckling. Det sägs att näringslivets konkurrenskraft i hög grad är beroende av fortgående produktutveckling i företagen. Det sägs att nya produkter är av vital betydelse för existerande företag. Det behövs projektidéer och ny teknik. Vi lämnar ju dessutom bidrag till styrelsen för teknisk utveckling. till uppfinnare, till utvecklingsbolag och fonder för att främja innovationer och idéer och för att de skall omsättas i praktisk och konkret handling. Just det som anförts av industridepartementet och regeringen har varit motivet för verksamheten vid Emsfors under senare ar. De förlustar man haft medan experiment och utveckling pågått sag man slutet på. när man fick besked om nedläggning. - Om staten — och därmed regeringen — som 40-procentig delägare i Södra Skogsägarna medverkar till och inte motverkar en nedläggning av Emsfors går man tv; emot regeringens egna riktlinjer för industrioch näringslivsutvecklingen i landet. Man går också tvärtemot en vettig arbetsmarknadspolitik och emot löntagarintresset. som här primärt är att sysselsättningen skall upprätthällas. Man går tvärtemot en regionalpolitik som skall slå vakt om småorter och mindre företagsenheter. Fru talman! Det är också min mening att industrin skall vidareförädla. utveckla och lansera nya produkter. Men man kan understundom ställa sig frågande till svensk skogsindustri och till hur den arbetar. Lat mig exemplifiera detta. Vi avverkar skog. och vi transporterar tunga saker till bruken. Vi har massaoch papperstillverkningen. Säg att vi säljer det papper vi producerat på export för 3 kr. per kilo. Det köps av en industri nere i Europa som med en inte alltför komplicerad maski stryker på ett lack på papperet. Det blir ett s.k. specialpapper som sedan säljs för 6 kr. per kilo. Alltsa har också den ljs sedan till ett annat företag. som belägger det med en annan kemikalie eller folie i en industrin tjänar 3 kr. per kilo på det här pappret. Detta pappers maskin, och så säljer man det för kanske 10 kr. per kilo. Det papper som kom från våra skogar och från våra fabriker och som vi har gjort sådana enorma insatser för att framställa får vi inte ut mera för än vad en utländsk dlare kan f. Mitt exempel kan tyckas vara litet provokativt. men det kanske ändå är tänkvärt. Beträffande Södra Skogsägarnas planer för Emsfors tycks i varje fall inte de överläggningar om fortsatt drift som fackföreningen haft ha synbarl påverkat företaget. Kommunen har heller inte fått nägra nya signaler. Företaget verkar sta fast vid sin mening. att bruket inte är lönsamt och inte har varit det under de senaste åren och att därför 240 anställda skall bort. Länsstyrelsen har mötts av samma besked. Det som riksdagen sade förra året. när företaget tillfördes 500 miljoner från staten. har liksom inte natt fram till företagsledningen. Pengarna nadde fram och togs emot. men inte uttalandena om tryggad sysselsättning. beaktande av samhällsekonomiska aspekter osv. Och jag vill sätta ett frågetecken också för om industriminister Aslings uttalanden om företagets sociala ansvar för sysselsättning och för orter som är beroende av företaget Södra Skogsägarna har nått fram eller om det var meningen att tolkningen skulle vara fri. Nu är det emellertid så att det finns andra intressenter som vill överta drift och verksamhet vid Emsfors. En stor del av personalen skulle därmed kunna få vara kvar. Arbetet med högvärdig produktion skulle kunna fortsätta. Man anser att det finns så goda avsättningsmöjligheter att bruket skulle kunna bli affärsmässigt lönsamt under annan regi. De anställdas representanter har varit med och gjort upp kalkyler, och man har en med intressenten i stort sett samstämmig uppfattning. Då reser sig frågan: Skall man nu få en chans att fortsätta, om det blir ett annat ägarengagemang? Ja, en förutsättning är naturligtvis att man kan träffa en ekonomisk uppgörelse med nuvarande ägare, dvs. Södra Skogsägarna. Och man är beredd att betala, men inte hur mycket som helst. Den nuvarande ägaren begär mycket pengar för att lämna ifrån sig det mycket olönsamma Emsfors, som man själv kallat det. Man vill ha så mycket att köpet skulle bli omöjligt att genomföra. Det gäller kostnader för mark, lokaler. maskiner, osäkra fordringar m.m. Man vill sälja så dyrt som möjligt. bit för bit, maskin för maskin. Det är strängt företagseko nomiska och affärsmässiga principer som sätts främst. Den samhällsnytta som det skulle innebära om ett oslaktat bruk med personal och allt finge en ny chans tycks inte värderas ärskilt högt. Det är sorgligt om och när det är så. Trots allt: man måste fortsätta budgivning och förhandling. dock med tanke på att det hastar. Utan konkreta beslut försvinner snart den personal i nyckelbefattning som skulle kunna möjliggöra en fortsatt produktion. Fru talman! Kortsiktigt ekonomiskt tänkande får inte bestämma. Det gäller nu om någonsin ett ansvar för både företag och samhälle. Det gäller jobben för i det här konkreta fallet 160 personer i ett rekonstruerat bruk i ett samhälle med en enda industri. Det gäller i hög grad också ansvaret för den som företräder en aktiepost på 40 26 i en industrikoncern. Fru talman! I reservation nr I i näringsutskottets betänkande 47 understryks det stora ansvar som vilar på Södra Skogsägarna AB och samhället när det gäller ett antal bruk och bruksorter. Det understryks att de aviserade nedläggningarna inte bör ske utan att en översyn görs av gällande planer för att beslut skall kunna fattas på basis av en helhetssyn på skogsindustrins utveckling. Fru talman! Ett beslut i en sådan riktning skulle bl.a. ge dem som arbetar med Emsfors bruks framtid möjligheter att verka för en ny och säkrare framtid. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag skall börja med att citera ur näringsutskottets betänkande förra året. Citatet lyder: ”Utskottet vill understryka att ett avgörande motiv för det stora statliga engagemanget i skogsägareföretagen är omsorgen om elsättningen och utvecklingen på de orter som är beroende av dessa företag.” Detta var alltså ett uttalande av näringsutskottet förra året. vilket uttalande riksdagen också anslöt sig till vid behandlingen av propositionen om statens medverkan i skogsägarföretagen. Denna riksdagens viljeyttring gäller alltjämt. Vid läsningen av näringsutskottets betänkande för i är finner man att näringsutskottet har understrukit detta ytterligare. Jag kan emellertid inte finna att de nedläggningsplaner som Södra Skogsägarna AB planerat helt överensstämmer med vad riksdagen uttalade förra året. Om de aviserade nedläggningsplanerna skulle bli en verklighet inom den planerade tidrymden., skulle det innebära förödande verkningar i en del av de berörda orterna. Flera av de nedläggningshotade företagen är nämligen belägna i orter som har vuxit upp kring företagen. Ofta rör det sig om orter i ren glesbygd, som inte ger några större möjligheter till alternativ sysselsättning. Många småbrukare i bygden arbetar också vid dessa företag. Det är alltså fråga om människors möjligheter till arbete. om möjligheterna för bygder att överleva. Det är viktiga regionalpolitiska frågor. men tyvärr måste jag säga att det inte går att spåra mycket av regionalpolitiskt tänkande bakom de förslag till nedläggningar av olika företag som har presenterats.

Därtill kommer naturligtvis alla de problem som inte gär att mäta i ekonomiska mått. Enskilda orter och medborgare får inte utsättas för sadana här påfrestningar. Dessutom är staten i det speciella fall jag avser till 40 delägare, och i en sådan situation. menar jag. måste staten vara med och medverka till goda lösningar. Vi vet att man måste acceptera vissa strukturella förändringar.

Jag menar också att vi måste få en problemanpassad regionalpolitik. där olika kriterier, såsom befolkningsunderlag. arbetslöshet. arbets löshet sedd över en längre period. åldersstruktur och nä nesstruktur. bestämmer kommunens placering i stödomrade. När det gäller Fridafors och de problem som vi har och skulle få i Kronobergs län om de här nedläggningsplanerna skulle sättas i verket — och S rskilt om de skulle sättas i verket redan den 1 januari 1981 — har vi. ledamöter från Kronobergs och Blekinge län. väckt motion 1415. Vi sade där att det, även om utveckling av det här slaget är ofrankomlig och maste accepteras. ändå finns vissa gränser man inte kan överträda. Vi anförde. att exempelvis beslut om nedläggning av Fridafors Bruk skulle få sadana konsekvenser om det verkställdes att problemen skulle överskrida gränsen för det vi kan acceptera. Det är ett företag som är beläget i en liten ort. Orten är uppbyggd kring företaget. och kommunen har en besvärlig arbetsmarknad. Även om vi gör stora insatser för att få ersättningsindustrier vet vi nämligen att det inte står företagare och knackar på dörren hos kommunalrådet och ber att få etablera nya industrier — särskilt inte med jobb för flera hundra anställda, som skulle ställas utan arbete vid en nedläggning av Fridafors. Vi sade också i motionen att eftersom staten med förra årets beslut är till 40 96 delägare måste statsmakterna ta initiativ för att rädda fortsatt drift. Vi sade också att det säkert finns olika vägar att beträda. Vi gav i motionen ett exempel: Man skulle kunna inrätta en fond. vars storlek kan diskuteras. och staten skulle tillskjuta vissa belopp. Eftersom det vid detta bruk pågår en produktutveckling, borde det finnas intresse för att satsa vidare på denna. Detta har senare också diskuterats inom länsstyrelsen i Kronobergs län. En enig länsstyrelse har beträffande de nedläggningshotade företagen i länet sagt att man måste se till att staten träder in, så att en nedläggning inte kommer att ske på det sätt som aviserats. När det sedan gäller utskottets behandling av de olika motioner som väckts utskottets skrivningar. Inledningsvi ade jag att noterar jag med intre: utskottet understrukit sitt tidigare uttalande. som riksdagen anslöt sig till förra året. Utskottet framhåller att företagen i samråd med de anställda bör göra en översyn av gällande planer och undersöka möjligheterna till fortsatt drift vid hotade enheter. Resultatet av detta arbete skall ligga till grund för vidare beslut i frågan. Utöver detta tycker jag att det också finns anledning att titta litet grand på den framtida utvecklingen och se efter huruvida det exempelvis är riktigt att timmertransporterna går från Kronobergs län, från Blekinge län och ner till Hallandskusten för att där sågas upp. Jag frågar mig om detta är företagsekonomiskt. samhällsekonomiskt och regionalpolitiskt riktigt och försvarbart. Även en sådan fråga, menar jag, bör komma in i bilden vid en översyn. Utskottet säger liksom förra året att beslut om oundgängliga omställningar och nedläggningar måste ske med hänsynstagande till verkningarna för de anställda och för berörda kommuner. Här vill jag ytterligare säga att det inte är så lätt att få ersättningsindustrier. Det har förut visat sig att dessa verksamheter ofta finns i kommuner som förut har problem. Industriministern är inte inne i kammaren f. n.. men han sade tidigare i interpellationsdebatten att han ansvarar för statens engagemang i Södra Skogsägarna och NCB, och det är riktigt. Därtill har industriministern i sitt departement också ansvaret för regionalpolitiken. Detta bör leda fram till att industriministern medverkar till att det blir ett sådan ekonomiskt stöd som behövs för att dessa företag skall kunna utveckla de verksamheter de bedriver. Det blir i så fall en period då man kan få fram ett resultat och bättre kan bedöma utvecklingen av verksamheten för framtiden. Jag tycker att det är nödvändigt att framhålla dessa saker. och jag har naturligtvis gärna sett att industriministern varit närvarande. så att vi hade kunnat få en diskussion om just detta. Jag kan inte komma ifrån att vi riksdagsledamöter som fattade detta beslut i fjol liksom departementet har ett ansvar härvidlag. Vi kan inte åse att man bara lägger ned olika verksamheter för att sedan låt mig säga ur en annan kass ta erforderliga medel för att få nya verksamheter och därigenom försöka återställa stabiliteten och komma ifrån problemen. Det sättet att agera tror jag blir betydligt dyrare, och det medför att det blir svårare för berörda områden. Jag vill avsluta mitt anförande med att föra fram ytterligare några synpunkter, men eftersom vi haft en omfattande interpellationsdebatt i de här frågorna går jag inte in på några detaljer — dem har vi ju redan tidigare diskuterat så mycket i kammaren. Jag sade vid ett tidigare tillfälle att jag tycker det är värdefullt att man i de här diskussionerna också tar med något som inte tas med när de ekonomiska kalkylerna görs upp men som ändå bör väga tungt på ett företags plussida. Jag syftar på det positiva i att de anställda och hela bygden engagerar sig så som man har gjort kring företagen i Fridafors, Strömsnäs osv.. för att de företag som ger bygden liv och arbete även i framtiden skall utvecklas och kunna ge människorna arbete. I en tid när personligt engagemang efterlyses tycker jag det bör vara värdefullt att ta vara på det som ligger i att människor kämpar vidare och inte ger upp. Det vore olyckligt om vi inte observerade detta och det ansvar för sin bygd som dessa människor visar genom att de själva vill aktivt medverka i arbetet med att skapa trygghet både för sig själva och för sin omgivning. Jag tycker som sagt det bör väga så tungt att det bör sättas upp på plussidan. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 47.

Herr talman! Rune Gustavsson tog i så att högtalarna strejkade ett tag — och man kan ju förstå att han var tvungen att höja rösten med tanke på vad hans yrkande och slutsats blev.

— Rune Gustavsson har inte gjort ett dugg! Jag vill ställa en fråga till Rune Gustavsson, som han kan fundera på medan jag håller mitt anförande: Anser Rune Gustavsson att det är motiverat att lägga ned något av de nu aktuella bruken i Kalmar och i Kronoberg? Om svaret blir ja för nedläggning av något av dem, vill Rune Gustavsson då motivera varför han tycker att man skall lägga ner dem? — Jag förmodar att Rune Gustavsson har tagit del av bl.a. de anställdas utomordentliga alternativa planer. Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid två motioner till näringsutskottets betänkande nr 47. Det gäller först motion 172, som yrkar att riksdagen hos regeringen hemställer om skyndsamma åtgärder för att förhindra att beslutade och planerade nedläggningar och inskränkningar inom skogsindustrin verkställs innan riksdagen tagit ställning till regeringens förslag om en helhetsplan för skogsindustrins framtid. Socialdemokraterna har haft vänligheten att yrka bifall till denna motion i reservationerna 2 och 3. Jag vill redan nu yrka bifall till nämnda reservationer samt till reservation nr I, som tar upp de nedläggningshotade bruken inom Södra Skogsägarna, Den andra motion som jag tänker beröra är motion nr 1542, som tar upp frågan om en sammanslagning av statliga Ljusdals Trä och halvkommunala Östernäs Såg. Jag vill redan nu yrka bifall också till denna motion. Herr talman! Jag skall inte ta upp en utförlig debatt om hur den framtida skogsindustrin skall organiseras. Motion nr 172 kräver som bekant ett stopp för planerade eller beslutade nedläggningar. Med tanke på att Nils Åsling har aviserat en proposition till hösten, borde också nedläggningsbeslut stoppas tills denna proposition fått behandlas i vederbörlig ordning. Det är helt oacceptabelt att skogsindustrin skall tillåtas föregripa denna ordning och föregripa fackliga, kommunala och andra berörda parters synpunkter och förslag. När man läser utskottsbetänkandet och lyssnar på industriministern finner man att utskottsledamöterna och industriministern tycker att skogsindustrin skall få rumstera om. Därefter skall Nils Åsling göra det lätt för sig genom att i stort sett bara framlägga en proposition som sanktionerar vad skogsindu strin nu håller på med. Jag kan hålla med om att det är nödvändigt med vissa strukturella åtgärder inom svensk skogsindustri — detta av flera olika skäl. Ett viktigt skäl är att vi måste banta ned den del som producerar massa och i stället bygga ut eller bygga upp den del som tillverkar papper i olika förädlingsled. Det är också nödvändigt att betydligt bygga ut och höja förädlingsgraden när det gäller sågtimmer och träprodukter av olika slag. Men sådana strukturella förändringar kan inte få ske okontrollerat utan måste genomföras under samhällets kontroll och på så sätt att de eventuella nedläggningar som kan bli aktuella sker först när ersättningsproduktion finns på platsen. Att man måste höja förädlingsgraden inom svensk skogsindustri är alla politiker i ord överens om. När det däremot kommer till praktisk handling. då är man inte längre med. Ett slående exempel på detta är när Södra Skogsägarna nu beslutat eller planerar att lägga ned flera bruk i Kalmar och Kronoberg. Vad Södra Skogsägarna tänker lägga ned är just förädlingsenheter — i något fall kombinerade massaoch pappersindustrier. Det sistnämnda — den kombinerade produktionen av massa och papper — är den inte minst viktiga. Man måste fråga sig: Varför agerar Södra Skogsägarna på detta sätt, och varför agerar övriga skogsbolag på ungefär samma sätt som Södra Skogsägarna? Svaret har en av de tongivande cheferna, dvs. högsta chefen, inom Södra Skogsägarna givit på ungefär följande sätt: Det vi nu kan tjäna pengar på är produktion av massa. Det skall vi under 1980-talet specialisera oss på. När det gäller förädlingsdelen bör den förläggas till exempelvis England och Frankrike. Detta är alltså skogsindustrins ss.k. strukturella åtgärder. Detta betyder att vi under 1980-talet skall fortsätta med en våldsam satsning på produktion av massa. Konsekvenserna av detta kan bara bli att förädlingsdelen sätts på undantag, att rovdriften på skogen kommer att fortsätta. Förädlingsindustrin kommer alltså den svenska skogsindustrin också i fortsättningen att bygga ut i andra länder. Är det så vi skall tolka Nils Åslings och den borgerliga utskottsmajoritetens tal om satsning på förädling? När det gäller Emsfors, Strömsnäsbruk, Delary, Fridafors och Lessebo så finns inga som helst godtagbara skäl för nedläggning av dessa bruk. Låt vara att några är gamla och slitna. Men det skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart att investera vissa miljoner i dessa bruk. Jag har i december förra året ganska utförligt redogjort för de olika brukens förutsättningar, och detta har även andra ledamöter gjort. Därför skall jag inte upprepa det ännu en gång.

Hur tror ni att de över 1 000 direkt berörda vid nämnda bruk uppfattar denna skrivning? De har i månader samrått för döva öron, de har utarbetat gedigna alternativ som klart visar att driften kan fortsätta och dessutom ge vinst, aternativ som när det exempelvis gäller Emsfors också har verifierats av vissa banker och STU. På vilket sätt tror ni i näringsutskottet att denna mesiga skrivning skall få effekt så att nedläggningarna förhindras? Det handlar nämligen inte om någonting annat än mesiga skrivningar. Hur kan ni behandla de anställda vid de nämnda bruken på ett sådant sätt som ni nu gör med utskottsskrivningen? Ni har tagit del av de anställdas redovisning och deras förslag till lösningar. Södra Skogsägarna är besatta av en enda tanke, och det är att bruken skall läggas ner. De vet exempelvis att det finns en seriös köpare som bjudit en realistisk summa pengar för Emsfors Bruk. Men Södra Skogsägarna har trissat upp priset till oanade höjder. Varför ett sådant agerande? Om bruket är så dåligt, varför då inte ta chansen att bli av med det hela till en hyfsad summa pengar? Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Södra Skogsägarna är väl medvetna om att bruket har en framtid — och det har också de andra bruken. Det gäller att till varje pris förhindra en sådan bevisföring, och därför skall inte bruket säljas. Herr talman! Jag har i stor utsträckning uppehållit mig vid Södra Skogsägarna. Jag vill understryka att det finns liknande problem inom NCB, Vänerskog och de helt privata skogsbolagen. PLM har t.ex. lagt ner ett återvinningsbruk i Västervik, och man håller på att halvera återvinningsbru ket Forså utanför Hudiksvall. Vad finns kvar vid årets slut när vi skall diskutera skogsindustrins framtid? a alternativet just nu är att stoppa alla Jag vill upprepa att det enda realistisk beslutade och planerade nedläggningar tills alla berörda fått säga sin mening om regeringens skogsindustriproposition, om skogsindustrins framtida utformning. De borgerliga riksdagsledamöterna från Kalmar och Kronoberg som lovade människorna på de nedläggningshotade orterna att göra allt för att rädda bruken har nu en chans att visa att de är ärliga. Det innebär att ni skall rösta för reservationerna I och 2. I annat fall sviker ni de anställda som riskerar att mista sina jobb, ni sviker de berörda orterna och människorna som skall fortsätta att leva och existera där. Rune Gustavsson skall inte än en gång försöka krypa undan sitt ansvar. Jag har ännu inte hört vad Margot Håkansson har för uppfattning. Hon har också, som bekant, varit mycket aktiv och lovat att ställa upp till 100 26. Erik Hovhammar har jag inga större förhoppningar om. Hans ställningstagande kan bara bli det han redan nu bestämt sig för. Herr talman! Jag skall till sist något beröra motion 1542. Under åratal har dig befolkningsminskning. Detta av Ljusdals kommun varit utsatt för en s den anledningen att det varit svårt att få bl.a. industrijobb i kommunen. Ett av de största och betydelsefullaste företagen i kommunen är statliga Ljusdals Trä. I dag pågår diskussioner om att mer eller mindre halvera arbetsstyrkan vid detta företag. ASSI, som Ljusdals Trä sorterar under. har fattat ett sådant beslut. En av orsakerna till en sådan åtgärd är vissa finansiella problem samt att någon produkt inte för tillfället är så att säga attraktiv på marknaden. För att tillfälliga problem finns kan inte lösningen vara att avveckla verksamheten vid detta företag. Företaget har vad jag förstår. och detta har även de fackliga organisationerna visat, stora möjligheter att utvecklas. Men för att så skall ske måste under en viss tid kapital tillföras. Jag har i motionen också föreslagit att man skall undersöka möjligheterna att få till stånd en sammanslagning av nämnda företag med det halvkommunala Östernäs Såg. En sådan åtgärd skulle ha många fördelar. Det gäller inte minst råvarusidan och möjligheterna att utveckla nya produkter. Nu säger utskottet att en att ta initiativ till. sådan eventuell sammanslagning är upp till berörda företag Jag tycker nog inte att detta är riktigt. Var kommer de an Är de ointressanta? Nog måste väl regering och riksdag ha ett stort ansvar i sammanhanget. Det handlar ju faktiskt om att ett statligt företag tänker halvera arbetsstyrkan. Detta kommer att få svåra konsekvenser för en hel ällda in i bilden? kommun. Om nu mina förslag inte kan accepteras så vill jag fråga vilka förslag utskottet har för att förhindra den utveckling som är på gång för Ljusdals Trä.

Herr talman! I motion 1979/80:968 av socialdemokrater i Kronobergs och Blekinge län föreslås att inga nedläggningar får ske förrän en strukturplan för hela landets skogsnäring utarbetats. Vi kräver att sysselsättningen vid bruken i Kronobergs län räddas och att nedläggningshoten undanröjs. Det är inte rimligt att en till synes helt planlös och panikartad nedläggning av industrier inom Södra Skogsägarna får verkställas. Det minsta man kan begära är att ett fullgott utredningsmaterial ligger till grund för eventuella beslut om förändringar eller nedläggningar av driften vid industrierna. De nu aktuella nedläggningsbesluten gäller Delary, Strömsnäsbruk, Fridafors och sulfitfabriken i Lessebo. Tidigare har flera industrier i länet drabbats av nedläggningar. och ännu har inte alla anställda vid dessa arbetsplatser kunnat beredas nya arbeten, trots att lång tid har gått sedan nedläggningarna skett. De nu aktuella nedläggningshotade företagen har det gemensamt att alla ligger i orter som är helt dominerade av Södra Skogsägarnas industrier. Många av de anställda har arbetat hela sitt produktiva liv i dessa fabriker. De känner nu stor oro för sig själva och för sina anförvanter Servicen hotas, och kanske hela samhällets framtid sätts på spel när fabriken läggs ned vid årsskiftet. Den främsta orsaken till besluten att så snabbt lägga ned driften vid dessa fabriker har angetts vara råvarubristen i länet. Detta motiv kan vi socialdemokrater inte godkänna. I Kronobergs län har under många år avverkningen ej motsvarat tillväxten. Vi har en dokumenterad underavverkningilänet i storleksordningen I miljon skogskubikmeter per år. Det är alltså inte brist på råvara som är problemet — det är brist på vilja hos vissa skogsägare att avverka i tillräcklig omfattning som hotar sysselsättningen vid bruken. I stor omfattning används returpapper i produktionen. framför allt i Fridafors. Detta minskar också behovet av vedråvara. Nya miljövänliga produkter tillverkas vid bruken, och många bedömare anser att dessa produkter kan ge lönsamhet inom en snar framtid. De fackliga organisationerna har lagt ned ett imponerande arbete för att rädda bruken — sina arbetsplatser och de samhällen som de lever och verkar i. Ingenting har hjälpt. Företaget är orubbligt i sina nedläggningsbeslut. Nu ställer de anställda vid dessa bruk sitt hopp till riksdagsbehandlingen av frågan om skogsindustrin. Staten, som äger 40 20 av aktierna i Södra Skogsägarna AB, borde känna ett stort ansvar för verksamheten. Riksdagen beslöt i fjol att eventuella nedläggningar eller driftförändringar skulle ske under socialt acceptabla former. Vad som nu håller på att ske kan inte anses falla inom ramen för riksdagens beslut. Att nu mycket snabbt. utan planering, utan hänsyn till kommuner och anställda verkställa nedläggningar vid tidigare nämnda bruk vittnar snarare om brist på socialt ansvar. Enligt min mening åsidosätter Södra Skogsägarna riksdagens tidigare fattade beslut. Nu behövs rådrum. Jag har tidigare ställt krav på — och jag upprepar det kravet — långsiktig planering, fortlöpande information och dessutom aktiva insatser för alternativa sysselsättningar. Skogsindustrin är den helt dominerande på berörda orter. Desto större anledning finns det att resa dessa starka krav. Vid besök i länet har industriministern uttalat att regionalpolitiska åtgärder kan övervägas. Det är helt nödvändigt för samtliga berörda orter, som nu lever i oro för framtiden. Jag hoppas att industriministern infriar dessa löften till samtliga de här orterna. Vi socialdemokrater har starkt engagerat oss i de skogspolitiska frågorna i länet. Vi har en skogspolitisk arbetsgrupp inom partidistriktet med förre industriministern Rune Johansson som ordförande, där vi mycket seriöst penetrerar frågorna om skogens framtid i länet. Centern har också visat ett intresse för dessa frågor. Vi vet att centerns länsorganisation i skrivelse till industriministern har krävt snabba åtgärder, åtgärder som ger ett rådrum på två år. Detta överensstämmer med vad länsstyrelsen i vårt län beslutat. Ett rådrum behövs för att man under den tiden skall kunna utvärdera de nya produkter som tillverkas och kunna vidta riktiga åtgärder. Centerns länsorganisation säger sig vilja ha sådana åtgärder som facket ställer sig bakom. I så fall är det precis vad också vi socialdemokrater vill. Vi vill att sådana åtgärder vidtas från riksdagens sida och från Södra Skogsägarnas sida som facket kräver. I skrivelsen till industriministern ställer man krav på åtgärder för fortsatt tryggad sysselsättning vid samtliga bruk i länet. Det gäller alltså Delary, Strömsnäsbruk, Fridafors och sulfitfabriken i Lessebo. Man säger att efter de här två åren av planering skall huvuddelen av nuvarande arbetstillfällen finnas kvar inom skogsindustrin i länet. Vi har hört centerledamöter, och då främst Rune Gustavsson, vid besök i Fridafors och Strömsnäsbruk samt på andra orter säga att man skall göra allt man kan för att rädda sysselsättningen. Vi har också hört Rune Gustavsson i dag säga från talarstolen att vi måste se till att sysselsättningen räddas. Han beklagade att industriministern inte var i kammaren och lyssnade till debatten. För att inte bli beskyllda för att säga en sak hemma i länet och en annan här i riksdagen kan jag inte förstå annat än att Rune Gustavsson och Ingegärd Oskarsson bör stödja i varje fall den socialdemokratiska reservationen nr 1. I denna säger vi att inga nedläggningar får ske. Vi vill att riksdagen skall besluta — jag hoppas att den kommer att göra det — att några nedläggningar inte får ske, inte ens de som är planerade och så gott som beslutade av Södra Skogsägarna. Om ni ställer er bakom socialdemokraternas förslag, kommer vi att få det rådrum som behövs. Då kommer det att bli möjligt för de samhällen som det här gäller att leva vidare. Att följa utskottets förslag är till intet förpliktande. Om det bifalles försvinner förmodligen dessa arbetstillfällen vid årsskiftet 1980-1981. Då har ni inte infriat de löften som ni gett vid besök ute på orterna och, vid uppvaktningar här på riksdagen, till arbetare och tjänstemän vid dessa bruk. Om förslaget bifalles, ges det rådrum för en planering av arbetet som är nödvändigt, och då får vi också möjlighet att utvärdera de nya produkter som vi anser vara så värdefulla och som vi har sådan tilltro till och som tillverkas inte bara i Fridafors utan även vid de andra bruken. Erik Hovhammar sade i sitt inlägg att skogsägarna måste få känna en framtidstro. Därför skall man inte besluta att avverkningsbar skog skall avverkas — det vore att göra intrång på skogsägarnas rättigheter. Men när, tycker Erik Hovhammar, kan det vara rimligt att också löntagarna på dessa orter får känna denna framtidstro? Många av dem har arbetat hela sitt liv vid dessa bruk och plikttroget skött jobbet. Ägarna har dokumenterat att frånvaron från arbetet är mycket liten. Man har känt ett utomordentligt ansvar för sitt arbete. Då är det väl rimligt att också löntagarna får känna den framtidstro som ägarna tillåts känna. Den uppfattningen delar jag också, och den står inte i motsats till vår strävan efter en avverkning som gör det möjligt att upprätthålla sysselsättningen vid fabrikerna.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

Herr talman! Både Kjell Nilsson och jag har varit med på ett stort möte i Fridafors, och vi har diskuterat såväl med företagsledningen som med de anställda. Kjell Nilsson har liksom jag fått beskedet att vad som behövs för att driften skall kunna fortsätta ytterligare något år är pengar. Man löser icke problemen i Fridafors eller i Strömsnäs och man räddar inga jobb genom att, som Kjell Nilsson gör, bara hänvisa till vad som sägs i socialdemokraternas reservation nr 1, nämligen att man inte får lägga ned några företag förrän man gjort upp en plan. Vad som i dag behövs i Fridafors är ett tillskott av kapital. Det är rätt märkligt att Kjell Nilsson m.fl. socialdemokrater kan göra en så stor sak av två rader i en reservation som i stort sett inte innehåller något utöver vad utskottet skriver. Utskottet skriver så här: ”Utskottet vill understryka att företaget i samråd med de anställda bör göra en översyn av nu gällande planer och undersöka möjligheterna till fortsatt drift vid hotade enheter. Resultatet av detta arbete bör ligga till grund för fortsatta beslut i frågan.” Helt naturligt: man skall göra denna översyn, och den skall ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vad skriver socialdemokraterna om denna översyn i sin reservation? Jo, där står: ”Resultatet av detta arbete bör avvaktas innan ytterligare beslut om nedläggningar fattas. I avvaktan på denna översyn bör inte heller de redan beslutade nedläggningarna av Emsfors, Göta, Strömsnäs, Delary och Fridafors bruk samt Lessebo Bruks sulfitfabrik verkställas.” Ni har räknat upp namnen på företagen, medan utskottet har talat om hotade enheter. Det är den stora skillnaden, Kjell Nilsson. Jag kan se de anställda i Fridafors i ögonen på samma sätt som Kjell Nilsson. Jag har följt upp de löften vi har gett lika bra som han har gjort. Skall vi hjälpas åt, som de anställda i Fridafors hoppas, är det fråga om att få fram åtgärder, inte om att bedriva ett ordrytteri i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Kjell Nilsson tog i sitt inlägg upp bl.a. virkesförsörjningen: att den är ett stort problem är oss ju välbekant. Emellertid räcker tillväxten i de sydsvenska skogarna inte till mer än 75 26 av den förädlingsindustriella kapaciteten, och därför är — jag upprepar det — fö laget om avverkningsplikt ett slag i luften. Vi måste i stället anpassa förädlingsindustrin så att den motsvarar tillväxten i våra skogar. Inom Södra Skogsägarnas verksamhetsområde sker redan avverkningar som motsvarar tillväxten. En del skogsägare har hållit igen; skälen kan vara många. Andra har däremot överavverkat och minskat sitt virkesförråd: det är också väl bekant. Att avverka mer än tillväxten innebär på sikt en skövling av skogen. I dag avverkas i genomsnitt den tillväxt som finns inom Södra Skogsägarnas verksamhetsområde. Jag fick häromdagen en färsk siffra, som visar att leveranserna av virke från medlemmarna hittills under säsongen den 1 augusti 1979 — den I maj i år har ökat med 41 96. Det tycker jag säger en hel del om att det finns aktivitet ute bland skogsägarna för att i möjligaste mån klara av virkesförsörjningssituationen. När det sedan gäller nedläggning av företag är det väl ingen som har sagt att de anställda inte har gjort sina insatser. Jag tycker att de har gjort väldigt fina insatser, och det har jag själv varit i tillfälle att konstatera vid besök i Fridafors och vid Strömsnäs Bruk. Samtidigt vet vi att läget i dag är sådant att Södra Skogsägarna i avtalet med staten har fått sig förelagt att driften mäste ske efter företagsekonomiska principer. Jag har tidigare i dag kompletterat detta, och jag frågar nu: Vill socialdemokraterna springa ifrån detta? Är ni beredda att ta de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant beslut?

Herr talman! Vi konstaterar bara från vår sida att i Kronobergs län har vi under många år — om vi bortser från året med stormfällning — haft en underavverkning av skog. Det hänger i rätt stor utsträckning samman med ägarstrukturen i vårt län. Men det är ett faktum, och vid det tillfället då Södra Skogsägarnas direktör var här i Stockholm och träffade oss riksdagsmän från berörda län, så medgav han ju att detta var riktigt och att det finns ett ganska stort virkesförråd som är avverkningsbart men som inte avverkas. Det är detta vi tycker är orimligt. Och de som inte medverkar till att förse sina egna industrier med vedråvara, medverkar ju på det sättet också till att undanröja sysselsättningstillfällena för sina anställda. Till Rune Gustavsson vill jag säga, att om han menar någonting med sitt uttalande att här måste orter räddas, här måste sysselsättningstillfällen räddas, så kan det väl inte kosta mer pengar när jag säger det. Det är bara det att om riksdagen fattar beslut i denna riktning genom att bifalla reservation I vid betänkande 47 — och jag hoppas att Rune Gustavsson kan medverka till det, och gärna Ingegärd Oskarsson också — är det fastlagt att då blir det inga nedläggningar. Det är det som är skillnaden mellan reservationen och utskottsmajoritetens skrivning. Och om Rune Gustavsson tycker att det inte är någon skillnad härvidlag skulle jag vilja vädja till honom att —i så fall slipper han också rodna litet när han träffar väljarna i Kronobergs län — för säkerhets skull rösta för reservationen. Då garanterar jag Rune Gustavsson att det inte finns anledning att rodna, och ingen kan beskylla oss för att vi inte stått för vad vi har sagt. Vi har i olika sammanhang givit uttryck åt vår oro för dessa orter, som är så utsatta. Det finns all anledning att i dag i handling visa. genom att rösta för reservationen, att vi också menar någonting. Då får vi det rådrum som är viktigt — då får vi möjligheter till den planering som centerns organisationer i Kronobergs län i skrivelse till industriministern krävt. Och jag förmodar att centerns länsorgan inte skriver sådant här utan att tala med sina riksdagsmän, och i vart fall inte utan att tala med dem som sitter i det näringsutskott som skall behandla frågorna, så ni måste väl ha varit medvetna om vad man har skrivit.

Herr talman! Jag har inte bestritt att Kjell Nilsson och övriga socialdemokrater har engagerat sig i dessa frågor. Det är inte det vi diskuterar, utan frågan gäller om det är någon skillnad mellan reservationen och utskottsmajoritetens skrivning. Det som centerns organisationer i Kronobergs län skrivit till Nils Åsling om är just de tankegångar som finns i utskottsmajoritetens skrivning. Men, Kjell Nilsson, jag tror att det blir Kjell Nilsson och socialdemokraterna som kommer att rodna, när ni i Kronobergs län skall förklara varför ni skulle hänga på en reservation här som inte innehåller någonting egentligen. Sedan är det ändock så, Kjell Nilsson, att ni har i reservationen inte begärt några extra pengar, utan det enda ni skriver är att några nedläggningsbeslut skall inte fattas förrän man har gjort den här översynen. Och detta finns ju även utsagt i utskottsmajoritetens skrivning, där det klart säges att företaget och de anställda gemensamt skall göra en översyn av nedläggningsplanerna. Det är detta som finns skrivet. Nej, Kjell Nilsson, skall vi klara det här måste vi få fram pengar. Och jag menar att här måste regeringen — industriministern såsom ansvarig både för regionalpolitiken och för statens delägande — vara med och hjälpa till. så att företagen kan arbeta vidare och få det rådrum som behövs.
Herr talman! I den skrivelse som centerns orga sationer i länet har skickat till industriministern står det: ”Tlikhet med berörda fackorganisationer vill vi framhålla att det nu måste ankomma på samhället att tillse att omställningen kan ske i socialt acceptabla former.” Detta anser man alltså inte skulle bli fallet enligt de förslag som Södra Skogsägarna har lagt fram. Man säger vidare att det gäller att rädda samtliga bruk i Kronobergs län. Rune Gustavsson har en motion, och den gäller enbart Fridafors. Det är vi socialdemokrater från länet som motionerat om samtliga bruk i länet — som nu centerns organisationer säger sig vilja värna om. Och jag kan inte tänka mig att de inte har talat med sina riksdagsledamöter innan de skickade detta brev till Nils Åsling. I reservationen står det klart utsagt att man skall undanröja hotet om nedläggning mot de här bruken. Och jag kan inte tänka mig att Rune Gustavsson — om riksdagen fattar ett sådant beslut — tror att Södra Skogsägarna skulle trotsa detta riksdagens beslut. Jag förutsätter att företaget följer beslutet. Och då garanterar vi fortsatt drift också efter den 1 januari 1981. Jag skulle vilja fråga Rune Gustavsson: Om vi inte fattar detta klara riksdagsbeslut, finns det då någon garanti för att det blir någon sysselsättning kvar i Delary, Strömsnäs och Fridafors och vid sulfitfabriken i Lessebo? Finns det någon garanti för detta om vi följer utskottsmajoriteten? Jag anser det inte. Jag vädjar därför än en gång till riksdagsledamöterna i Kronobergs län från de andra partierna än det socialdemokratiska att stödja vår reservation nr 1. Då går det att möta väljarna hemma med klar blick.

Herr talman! Jag vill först beklaga att inte industriministern finns här. Jag hade räknat med att få ställa en fråga till honom så småningom. I går var det sex månader sedan den 19 november. Då fick man i Fridafors ett mycket illavarslande besked från Södra Skogsägarna om nedläggning av bruket. Ett sådant bud kan verka mycket deprimerande, och det får de flesta människor att ge upp. Men vad hände och vad har hänt i Fridafors med omnejd under dessa sex månader? De anställda vid bruket och bygdens folk har kämpat — och de kämpar fortfarande — för sin rätt att leva och få vara kvar. Det gäller att få ha kvar sin arbetsplats, sin skola, sina affärer och ett levande samhälle. Vi talade ganska mycket i december om Fridafors och de andra bruken, men jag skall i alla fall repetera litet grand. Fridafors är beläget i Tingsryds kommun och är en gammal bruksort. Man har tillverkat papper där i över 100 år, och det är dessutom den enda industrin på orten. Bruket såldes vid årsskiftet 1953-1954 till Södra Skogsägarna. Och när det nu talas om brist på virke är det viktigt att ännu en gång konstatera att det då ingick betydande skogsmarker på 8 000-9 000 ha i köpet. Bruket tar en stor del, ungefär 30 40. av sin energi från ett eget vattenkraftverk i Mörrumsån. Det är en viktig synpunkt i energibristens tider. Och man använder motkraft. så att endast en tredjedel av energibe hovet behöver köpas utifrån. Fridafors bruk återanvänder också papper. Man använder 70 96 returpapper i sin tillverkning och behöver alltså endast utnyttja I 26 av den beräknade brist på skogsråvara som Södra Skogsägarna säger sig ha. Fridafors Bruk har också flest anställda av de nedläggningshotade enheterna, samtidigt som det har de lägsta förlustsiffrorna. Alla anställda och även Övriga som tittat på verksamheten tror att brukets produktion har framtiden för sig och snart kan bli lönsam. I år, 1980, har försäljningen ökat under det första kvartalet från ca 17,7 milj.kr. till 20,5 milj.kr. Man har alltså under pågående MBL-förhandlingar om brukets nedläggning, med alla de bekymmer och allt det arbete som detta har medfört. ändå kunnat visa på en resultatökning. Södra Skogsägarnas prognoser andas däremot pessimism — man verkar inte vilja se den positiva utveckling som har skett i form av ökad produktion och försäljning.

Resultatet av detta arbete bör ligga till grund för fortsatta beslut i frågan.” Samtliga anställda och deras fackliga organisationer har framtidstro och har också kunnat peka på gynnsamma siffror under första kvartalet 1980. Det är min förhoppning att med detta utskottsbetänkande driften vid Fridafors Bruk kommer att få fortsätta och att Skogsägarna omprövar sitt tidigare beslut. En stor del av Södra Skogsägarnas aktuella svårigheter, säger utskottet vidare, beror på otillräcklig tillgång på vedråvaror. Eftersom Fridafors till 70 0 är baserat på användning av returpapper är detta argument inte så betydelsefullt för Fridafors Bruk. Dessutom går en stor del av tillverkningen på export och är därför en viktig faktor i vår ogynnsamma handelsbalans. Trots all oro kring bruket har nya order inkommit. och det om något visar väl att produkterna är attraktiva och säljbara både på den inhemska marknaden och på utlandsmarknaden. Tingsryds kommun och även Olofströms kommun i Blekinge är i hög grad berörda av utvecklingen i Fridafors. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir en dyr och dålig lösning om bruket läggs ned. Vid den interpellationsdebatt om Södra Skogsägarnas nedläggningsplaner som ägde rum här den 17 december i fjol ansåg också industriministern, att de största problemen skulle uppstå i Tingsryds kommun, om de planer på nedläggning som företaget aviserat genomfördes. Industriministern sade också i denna debatt följande: ”Vidare måste skogsindustrins fortsatta utveckling inriktas på ökad vidareförädling. medan de direkt råvarukri de delarna av branschen inte kan tillåtas expandera totalt sett.” Det tycker jag låter bra. Jag skulle gärna ha velat fråga honom om han inte med det uttalandet också kunde ge hopp för Fridafors Bruk, som förädlar råvara och har en betydande export. Herr talman! Allt talar för att Fridafors Bruk skall få vara kvar och fortsätta sin produktion. Jag har inget annat yrkande än vad utskottets majoritet har anfört vid behandlingen av motion 1415. Jag förutsätter att Södra Skogsägarna vid översynen omprövar sitt beslut vad gäller Fridafors Bruk.

Herr talman! Margot Håkansson säger att hon hyser förhoppningen att Fridafors Bruk skall få leva kvar. Det utskottsbetänkande som Margot Håkansson yrkar bifall till ger emellertid ingen sådan garanti. det vet Margot Håkansson mycket väl. Och så detta med att företaget och de anställda skall samråda om eventuell fortsatt drift. Margot Håkansson vet att de anställda i sex månader har samrått med företagsledningen utan att uppnå något resultat. Vill Margot Håkansson tala om för mig hur denna utskottsskrivning om ytterligare samråd skulle kunna ge något resultat så att Fridafors kan leva kvar? Det gäller också nedläggning av ytterligare fyra bruk i Kalmar och Kronobergs län. och därför vill jag fråga: Anser Margot Håkansson att något av dem bör läggas ned? Om Margot Håkansson anser det tycker jag att hon skall motivera det, för hon är ju inte oinformerad om förutsättningarna för de bruken.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till Bertil Måbrink, att om man inte lägger ned något bruk eller någon verksamhet någonstans är man ju helt säker på att alla bruk får fortsätta — men till vilket pri ? Jag anser att det skall vara utvecklingsbara bruk och företag som skall fortsätta. Vi har inte berört något av de andra bruken i den motion som bl.a. jag har skrivit under. Jag har engagerat mig i Fridafors bruk, och därför anser jag att jag inte skall svara på Bertil Måbrinks frågor om de andra bruken. Det är inte så svårt för vänsterpartiet kommunisterna att yrka på ökade anslag överallt. Man har plussat på 110 miljarder på vårt budgetunderskott. och det är klart att man kan fortsätta med det eftersom man inte behöver ta något ansvar för hur det går sedan. Då är det alltså mycket lätt att ta stora ord i munnen. Jag tycker att utskottets skrivning är bra på denna punkt. Jag förmodar att regeringen, som äger 40 96 av aktierna i Södra Skogsägarna. är medveten om att det behöver tillskjutas pengar så att översynen kan göras nu och att man ser till att de nedläggningshotade bruken inte läggs ned om de har utvecklingsmöjligheter. Den tillförsikten har jag. Bertil Måbrink.

Herr talman! Margot Håkansson vet mycket väl att de anställda vid samtliga fem aktuella bruk i Kronobergs och Kalmar län har sagt att det måste vara slut på samråd och förhandlingar. för nu vill det till handling. De anser att det har förhandlats till ickligt. De har jobbat fram alternativ, men hitintills har de talat för döva öron. Direktionsstyrelserna har inte lyssnat på de anställda, som vid samtliga bruk har kommit med förslag och väl utarbetade alternativ. Dä för måste man ställa upp för de anställda nu. och det kan man göra genom att stödja reservation I. Margot Håkansson. Det finns inget annat alternativ. Margot Håkansson försöker göra en halvmesyr till någonting stort och förhoppningsfullt, men det är det inte. Det är att försöka bedra människorna på dessa orter. Och det har ni hållit på med sedan den 19 november, med ert babblande om att Nils Åsling säkert kommer att göra det ena eller det andra. Jag anser alltså att det är god samhällsekonomi att bevara bruken och bevara jobben där i stället för att ta bort jobben och låta det allmänna gå in med pengar för att de som mister sina jobb skall klara sig. Det är tvärtemot vad Margot Håkansson säger: Det är Margot Håkansson som slösar med pengar och bjuder över — det är inte jag. Jag skall sluta med, herr talman. att påminna om att jag tidigare sagt att när Rune Gustavsson dyker upp på de här berörda orterna hoppas jag att man jagar honom med blåslampa. Jag skall utvidga det till att gälla alla borgerliga riksdagsledamöter från Kronobergs och Kalmar län. Vart strålen skall riktas för att få bästa effekt kan ju denna fantasifulla församling roa sig med att fundera ut.

Herr talman! Jag tackar för de förtjusande välgångsönskningar som Bertil Måbrink riktade till mig. Jag vill också säga att jag inte tror att det är jag som står så mycket för babblandet här, utan det finns kanske andra som är rätt meriterade när det gäller att babbla. Det är som jag ser det väldigt viktigt att utskottet har understrukit att företaget utarbetat förslag i samråd med de anställda. Utskottet har också i sin skrivning betonat att man bör fortsätta detta samråd och att man bör göra en översyn. Jag tycker inte att detta kan kallas för en halvmesyr. Det är ju ungefär vad som står i reservation 1. förutom att man där vill ha inskrivet att inte något bruk skall få läggas ner förrän översynen gjorts. Men det är ju alltid staten som är bäst på att klara allting. Får man ett sådant beslut som Bertil Måbrink tycker att jag ödja, så kanske något av bruken inte kan räddas, på grund av att det tar så lång tid att få fram en sådan här helhetssyn. Det kanske finns dåliga utvecklingsmöjligheter för en del av bruken så att man inte kan bevara dem utan måste lägga ner något. Om vi går på linjen att man innan översynen är gjord inte får lägga ned något bruk, då är vi ju illa ute. Då kanske vi inte kan rädda de bruk som räddas kan. När det sedan gäller vad jag sade i mitt anförande tycker jag verkligen att jag där gav uttryck för åsikten att bruket i Fridafors bör bevaras och att det är särskilt viktigt. eftersom människorna på den orten och i Tingsryds och Olofströms kommuner inte har några möjligheter att få ett annat arbete. Att gå in med arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle dessutom vara mycket sämre. De fyller inte alltid de ändamål som avses med dem. I mitt anförande i december sade jag att det inte får vara vattentäta skott mellan arbetsmarknadsdepartementet och industridepartementet, och det kan jag upprepa i dag. Att gå in med arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att bli mycket dyrare, och det kan bli fallet även för andra bruk än Fridafors. Jag är alltså inte för någon nedläggning i de fall där man har möjlighet att ekonomiskt driva bruken vidare.

Herr talman! Jag tänker säga några ord om min motion 973, som handlar om delar av Västernorrlands inland. Motionen har också ett principiellt syfte med tanke på behovet av industrialisering av detta inland och vidareförädling av sågade trävaror. Industriministern har dels i ett interpellationssvar hösten 1979, dels i dagens debatt uttalat att skogsindustrins fortsatta utveckling måste inriktas på en ökning av vidareförädlingen, medan de direkt råvarukrävande delarna av branschen inte kan tillåtas expandera totalt sett. Det har också bekräftats att sågning och vidareförädling av sågade trävaror ger flera arbetstillfällen per volymenhet än massaindustrin. Andra positiva fakta är att sågning och vidareförädling av sågade produkter ger större exportinkomster per förbrukad mängd råvara än sulfatcellulosa. Sågverken är spridda över skogsbygderna, och en utveckling mot större förädling innebär en förstärkning av skogsbygdens basnäring. Ser man på en karta med en inprickning av sågverksrörelsen, finner man hur markant sågtätheten är i just inlandsregionerna. Det norrländska inlandet har ju alldeles särskilda svårigheter att utvecklas industriellt. Den ensidiga inriktningen på jordoch skogsbruk ledde till svåra problem i samband med den kraftiga strukturomvandlingen i de här näringarna. Inlandets människor, framför allt dess ungdom, blev under högkonjunkturen i stor utsträckning exporterad söderut. På grund av den starka folkopinionen har dock en viss industrialisering kommit till stånd i vissa relativt välutvecklade orter i inlandet. Det är då främst fråga om småindustri och hantverksbetonade verksamheter. Man kan också lägga märke till att sågverksindustrin har blivit inlandslokaliserad. Detta synes sammanhänga med att de stora skogsindustriföretagen efter andra världskriget övergick till att koncentrera produktionen på massa och papper. Sågverksrörelsen tonades ned av dessa storföretag. Västra Ångermanland utgör ett exempel på denna utveckling. För flera år sedan uppfördes med statligt stöd ett par moderna sågverksanläggningar i orterna Backe och Junsele. Dessutom finns det ett antal mindre sågverk. Dessa delar av landet utgör samtidigt viktiga basområden för ett betydande skogsbruk. Därifrån hämtas avsevärda delar av vedbehovet även för den kustbaserade industrin. Den aktuella utvecklingen på många orter i dessa regioner kännetecknas av en kraftig folkminskning. Främst drabbas då de yngre åldersgrupperna. Inom loppet av en relativt kort period innebär trenden och prognoserna helt enkelt att många inlandsorter hotas till sin existens. Efter hand som underlaget för kommersiell och social service raseras hotar en tragisk utveckling. I många fall är det fråga om ett antingen-eller. dvs. antingen förslumning eller också offensiv utveckling. Men detta är också en utveckling som rent ekonomiskt utgör ett hot mot skogsbruket. En rationell skötsel av skogsvård och avverkningsarbete kräver självfallet rekrytering av personal i skogslandets basorter. Blir dessa basorter så försvagade att de inte håller rimlig service och har något så när jämlika förhållanden jämfört med andra orter, hotas faktiskt ett bra skogsbruk på grund av att man inte får människor som sköter det. Av denna anledning framstår det som alltmer angeläget att söka bygga upp ett mer varierat näringsliv, som i sin tur kan garantera boende och service i skogslandets basorter. Det är inte fråga om att enbart vara så att säga snäll mot inlandets människor, det är ett ekonomiskt intresse att vidmakthålla dessa basorter för att upplandet skall kunna leva vidare och försörja våra skogsindustrier med råvaror. Herr talman! Det är i detta läge, och med tanke på den på ledande håll ofta diskuterade viktiga frågan om vidareförädling av sågade trävaror, angeläget att använda just vidareförädling för att söka förbättra sysselsättnings och serviceunderlaget i just de bygder som är omgivna av råvaror och där redan en viss utveckling av sågverksrörelsen skett eller håller på att ske. I min motion pekas det på just möjligheten att vidareförädling av sågade trävaror kan lokaliseras till inlandet och inte behöver centraliseras. Nu anser emellertid utskottet att detta är en sak för länsmyndigheterna och utvecklingsfonden i Västernorrland. Rent formellt kan detta sägas vara ett slags svar. Men tillåt mig, herr talman, att erinra om att länsmyndigheterna i Västernorrlands län — och det kan mina kolleger från Västernorrland säkert intyga — ofta har redovisat den besvärliga, för att inte säga katastrofala, utvecklingen i Ådalen. Man har lika ofta hemställt eller krävt de statliga centrala myndigheternas medverkan i syfte att styra ny sysselsättning till området. I några fall har detta lyckats, men grundutvecklingen är densamma —- fortsatta och växande problem. Enligt vår uppfattning äger den i motionen aktualiserade frågan en allmängiltighet för glesbygderna med deras sågverk. Utskottet skriver självt i betänkandet att i ett 20-tal kommuner i glesbygderna svarade sågverken år 1976 för minst 25 26 av den totala industrisysselsättningen. Dessa orter torde också objektivt sett i många fall ha goda förutsättningar för den vidareförädling som bl.a. industriministern uttalat som angelägen. Det i motion 973 aktualiserade området av Sollefteå kommun kunde därvid, som jag ser det. mycket väl tjäna som ett pilotfall för en statlig utredning av frågan, vilket har föreslagits i motionen. Jag vill, herr talman. med dessa ord yrka bifall till motion 1979/80:973.

Herr talman! När vi den 17 december förra året hade tillfälle att diskutera Södra Skogsägarnas verksamhet och aviseringen av nedläggningen av fyra bruk — nämligen Delary, Fridafors, Göta och Emsfors — samt Lessebo till viss del, fastslog industriministern bl.a. att detta var en principdebatt. Måhända kan man säga att det vid det tillfället var en principdebatt, eftersom förhandlingar mellan företag och anställda vid den tidpunkten knappt hade kommit i gång. Meni dag — och jag beklagar att industriministern inte är här — är vi framme vid en tidpunkt då vi kan konstatera den bittra verkligheten. Nu är besluten fattade och de lagstadgade MBL-förhandlingarna avklarade — nu återstår bara att avvakta den dag när fabriksportarna stängs för gott om ingenting görs nu — i varje fall gäller det Emsfors bruk. Jag hade velat påminna statsrådet Åsling om vad han yttrade i den interpellationsdebatt vi hade på kvällen den 17 december förra året. På min direkta fråga om industriministern ansåg att den innovationsverksamhet som bedrivs vid Emsfors bruk är av något värde för landet svarade Åsling: ”Till Eric Rejdnell vill jag säga att jag självfallet är medveten om att Emsfors exportandel inte är oväsentlig och att den utveckling som där har skett är av stor betydelse. Men det måste ändå vara företagets styrelse som gör den bedömning av Emsfors fortsatta verksamhet som bara en koncernstyrelse kan göra. Men vi får naturligtvis vara beredda att diskutera de sociala och samhällsekonomiska konsekvenserna av företagets dispositioner.

Men det hastar— statsrådet Åsling och regeringen, som har ett ansvar för statens 40 96 av aktiekapitalet, har kanske som många påstår alltför länge avvaktat utvecklingen, åtminstone när det gäller Emsfors bruk. Nu är det dags för ingripande, och det måste bli en s.k. brandkårsutryckning. Södra Skogsägarna har beslutat att Emsfors bruk skall läggas ned i höst. Olika rykten går om hur avvecklingen skall gå till. Skall bruket slaktas och säljas till utländska intressenter — eller skall grävskoporna få några veckors sysselsättning? Därmed skulle samtliga anställda mista sina jobb i Emsfors. Men så behöver det inte bli. Det finns köpare till bruket — köpare som måste få besked snarast om huruvida deras bud är värt att diskutera. Ja, beskedet måste ges inom några få dagar för att inte bruket skall slå igen före semestern. Utvecklingsfonden anser att det här är en bra lösning, likaså de kommunala myndigheterna och länsmyndigheterna. Fackets representanter har också varit med och utarbetat planerna för en nedskärning av de anställdas antal till ca 160 personer, vilket de intresserade köparna förklarat sig kunna garantera. Finansieringsfrågan är löst och bankgarantierna finns. Med detta som bakgrund borde ju problemen vara borta och den fortsatta sysselsättningen garanterad. Det finns emellertid ett men, och det är att Södra Skogsägarna AB från rent företagsekonomiska utgångspunkter vill sälja bruket och därför begär ett högt pris. Det hade varit intressant att höra om statsrådet Åsling nu är beredd att påverka när det gäller försöket att rädda Emsfors bruk, eller om man stillatigande skall se på hur bruket splittras och slås igen. Utskottet säger att det vill understryka att företaget i samråd med de anställda bör göra en översyn av de nu gällande planerna och undersöka möjligheterna till fortsatt drift av de hotade enheterna. Denna fortsatta drift måste också kunna diskuteras vid ett annat ägarförhållande. Södra Skogsägarna säger ju att bruket har en framtid, men man har tydligen inte haft förmåga att driva det lönsamt. Nu finns det köpare som har undersökt möjligheterna att driva bruket vidare och som har bjudit ett visst antal miljoner kronor. Därför hade det varit intressant, om industriministern hade gett svar på frågan om han anser att det är angeläget att diskutera den här lösningen medan det ännu finns tid att göra det, eller om vi, som sagt, skall avvakta det definitiva slutet utan att ingripa. Denna fråga måste besvaras, eftersom den är av mycket stor betydelse. Herr talman! När det gäller Emsfors bruk måste lösningen vara att låta bruket fortsätta sin verksamhet med andra ägare. Det väsentliga är att bruket och jobben räddas. De företagsekonomiska aspekterna måste här vika för de samhällsekonomiska och sysselsättningsmässiga, även om det måste ske till priset av ett statlig inhopp. Jag förutsätter att det statliga inhoppet skall ske på så sätt att industriministern kommer att medverka till att det här köpet går i uppfyllelse.

Herr talman! Många har i dag vittnat om skogsnäringens mycket svåra problem f. n. Problemen finns inte minst i Värmland där flera hundra, ja, tusentals anställda känner oro inför framtiden. Skogsnäringens problem tas på djupaste allvar av företrädare för alla politiska partier, det vill jag kraftigt understryka. Det största problemet är lönsamheten, beroende på den hårda konkurrensen på exportmarknaden. Hälften av massatillverkningen och två tredjedelar av papperstillverkningen går ju på export. En genomgripande strukturomvandling är därför nödvändig, om Sverige över huvud taget skall kunna hävda sig som tränation. Men detta skapar på kort sikt svåra elsättningsproblem. Därtill har många företag problem med råvaruförrjningen. Socialdemokraterna har nu i motioner begärt ett handlingsprogram för skogsindustrin. De vill också ha ett s.k. strukturbolag. och vänsterpartiet kommunisterna har liknande krav. De här åtgärderna skulle. enligt min uppfattning, medföra att staten på ett genomgripande sätt skulle styra branschens fortsatta utveckling. Näringsutskottets majoritet har inte heller ansett sig kunna stödja det socialdemokratiska förslaget. och jag delar för min del utskottets uppfattning. Det finns all anledning att tro att regeringen med stort intresse följer frågorna om skogsindustrins framtid. även om j viss mån kan instämma i den kritik som tidigare har framförts t.ex. när det gäller att ge Vänerskog ett besked om Deje och Åmotfors. Ärendet förtursbehandlas dock inom industridepartementet, och industriminister Åsling sade så sent som den 9 maj här i kammaren att fonden för industriellt utvecklingsarbete kommer att behandla Vänerskogs ansökan om någon vecka. Vidare pågår ju förhandlingar mellan Vänerskog och Rockwool AB om ett utvecklingsprojekt. Jag hoppas att dessa förhandlingar skall ge resultat med det snaraste. För rättvisans skull vill jag erinra om några konkreta åtgärder som har kommit Värmlands län till godo genom den tidigare borgerliga regeringens politik: villkorslånet till Uddeholm t.ex. med de 600 milj.kr. som gjorde en omstrukturering av det företaget möjlig, liksom de statliga garantierna för lån till Vänerskog med ca 120 milj.kr. Intet är nytt under solen. Genomgripande strukturomvandlingar har tidigare ägt rum, inte minst i Värmland, som under hela slutet av 1800-talet genomled en enda lång nedläggningsoch omställningsprocess. Detta är kanske en klen tröst i dag, men vi har nu trots allt ett helt annat utgångsläge för att möta svårigheterna, t.ex. genom aktiva arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder. En omställningsprocess får inte enbart mätas negativt. En omstrukturering av företag innebär ju oc framtidsprojekt, som på sikt kan trygga jobben för de anställda. Vad gäller socialdemokraternas och kommunisternas krav på att riksdagen så att man siktar in produktionen på lönsamma skall uttala att inga nedläggningar får göras förrän de begärda åtgärderna — syftande till handlingsprogram, strukturplan m.m. — har vidtagits kan jag lika litet som utskottet dela den uppfattningen. Vi skall inte alltid leta företagsledare här vid Sergels torg — om vi över huvud taget skall ha begreppet marknadshushållning kvar i Sverige. Jag vill också bestämt avvisa kraven på tvångsåtgärder vad gäller skogsavverkning. Jag tror att regering ens förslag om höjning av beloppet för avsättning på skogskonto kan ge viss effekt. Eventuellt kan det finnas skäl att förlänga tiden för avsättning. Bättre virkespriser vid garanterad försäljning är en annan positiv åtgärd som också kan prövas. Och varför inte använda moroten i stället för piskan? Jag vill också komma med ett par trots allt ljusa nyheter från Värmland. Vänerskog har i sin nyligen framlagda årsredovisning uppgett att man har en tryggad råvaruförsörjning inom hela industrin. Avsättningen på produkterna är också tillfredsställande. Tyvärr visar nettoresultatet en förlust på 64 milj.kr., men man hoppas att ägarpengar skall kunna rädda industrin. I gårdagens tidningar i Värmland stod att läsa att krisen nu är över för Ransby Såg och Knappåsens Sågverk i norr och att man där är ganska förhoppningsfull inför framtiden. Även dä Vi kan inte bara ropa på hjälp från staten — som egentligen inga pengar har. Vi är tillgången på råvara god. änner alla stor oro inför situationen inom våra skogsnäringar. Men vi måste i stället lita till de åtgärder som är på gång och utforma den allmänna politiken här i kammaren så, att vi inte lägger onödiga belastningar på en redan tidigare hårt drabbad näring. Folkomröstningen gav ett positivt resultat vad gäller energin. Vi kommer i riksdagen inom de närmaste dagarna att få ta ställning till en annan fråga som betyder mycket för skogsnäringen — jag tänker på flygbesprutningen. Det är visserligen en fråga som ligger utanför dagens debatt, men vad jag med dessa exempel vill påvisa är att många av de beslut som vi fattar i denna kammare i en fråga kan ha många följdeffekter i andra sammanhang. Framför allt gäller det ekonomiska förutsättningar att driva företag. Med andra ord, herr talman: vi bör inte ge patienten blodtransfusion i den ena armen och åderlåta honom i den andra! Till sist, herr talman, tror jag att vi värmlänningar får lov att ta till vara vår optimism och vår framtidstro. Därmed yrkar jag, herr talman, bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig citera några meningar ur den socialdemokratiska reservationen 2, i betänkandet nr 47, vars innehåll jag tror har avgörande betydelse för skogsindustrins utveckling i vårt land: ”En positiv utveckling inom skogsindustrin torde inte kunna säkras utan en fortsatt strukturomvandling av branschen. Förändringarna måste syfta till att åstadkomma en långsiktig balans mellan råvarutillgång och industrikapacitet och ett bättre utnyttjande av skogsråvaran. Förädlingsgraden i skogsindustrin måste höjas. Detta kommer att kräva betydande insatser av kapital. En omställning enligt dessa riktlinjer kan i vissa fall komma att medföra svårigheter för de anställda liksom för berörda orter och regioner. Men det är viktigt att påpeka att en strukturomvandling också — och kanske framför allt — måste betyda utveckling och satsningar på framtiden. Det är därför viktigt att samhället, de anställda och företagen gemensamt planerar för den framtida utvecklingen.” Detta har en alldeles speciell betydelse för de län som för sin utveckling är mer eller mindre helt beroende av skogsnäringens utbyggnad. I exempelvis Gävleborgs län kan man räkna med att skogsindustrin ligger bakom närmare en fjärdedel av alla sysselsättningstillfällen. Det innebär att ca 55 000 av länets invånare för sin försörjning direkt eller indirekt är beroende av skogsindustrin. Den okontrollerade strukturförändring som nu pågår har redan slagit hårt på vissa orter. Det finns orter där närmare 1 000 jobb har försvunnit under de senaste åren. Men den okontrollerade strukturförändringen fortsätter inte bara i Gävleborgs län utan i hela landet. På minst sex orter bara i Gävleborgs län finns hot mot den industrienhet som utgör basen i ortens näringsliv. Förändringarna får därigenom genomgripande konsekvenser för länet i dess helhet. Därför är det givetvis utomordentligt angeläget att de förändringar som måste ske sker på ett planmässigt sätt under samhällets ledning. En strukturplan som skapar klarhet om utvecklingen inom trä-, pappersoch massaindustrin måste därför omgående upprättas av regeringen. Detta framhålles också med skärpa av länsstyrelsen i Gävleborgs län och även i den socialdemokratiska reservationen. Men i detta avseende sitter regeringen helt passiv och hoppas på att marknadskrafterna skall ordna allt till det bästa. Men en positiv utveckling inom skogsindustrin förutsätter också som framhålls i den socialdemokratiska reservationen att förädlingsgraden höjs. Även i det här avseendet är passiviteten från regeringens sida påtaglig. Låt mig ta ett exempel! Den 17 mars 1978 inlämnade Stora Kopparberg en ansökan om prövning enligt 136 a§ för ett nytt journalpappersbruk i Sandarne. Detta skulle ge en varaktig sysselsättning åt ca 200 personer men också ge jobb åt ungefär 600 man under uppförandet. Avsikten från bolagets sida var att snabbt komma i gång med byggnationen, som beräknades ta två år. I dag är det den 20 maj 1980. Det har gått över två år sedan bolaget lämnade in sin ansökan, och ännu har man inte fått något som helst besked. Så här får det givetvis inte gå till. Marknadstillväxten för LYC-papper i världen är i storleksordningen en halv pappersmaskin per år. Medan de tre borgerliga regeringarna har legat på ansökan har man börjat bygga en maskin i Finland, en i Västtyskland och en i Italien. För varje dag som går försämras alltså vårt lands möjligheter att hänga med när det gäller vidareförädlingen av denna typ av journalpapper. Menar vi allvar med att förädlingsgraden inom skogsindustrin måste höjas, då borde det finnas ett intresse från regeringens sida att släppa fram en ansökan från ett bolag, som också har de ekonomiska möjligheterna att genomföra ett sådant projekt. Jag har också i motion 319 krävt att bolaget nu erhåller detta tillstånd. Utskottet avstyrker nu motionen med hänvisning till att de olika utbyggnadsplaner som nu föreligger f. n. övervägs inom regeringskansliet. Mina krav sammanfaller i stort sett med vad som yrkas i reservation 2. Den ansökan om utbyggnad som jag nu har berört har övervägts i över två år. Därför måste man nu kunna ställa ett krav på att regeringen omgående fattar beslut i det här avseendet. Vidareförädling av mekanisk massa, som det här är fråga om, stämmer också helt överens med det program för utbyggnad av den svenska skogsindustrin som Svenska pappersindustriarbetareförbundet har antagit. För de län som för sin utveckling är beroende av en utbyggnad av skogsindustrin är det viktigt att regeringen någon gång visar handlingskraft. Om så inte sker kommer många framtidsjobb inom den svenska skogsnäringen att hamna i farozonen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.